Herr talman! Jag skall börja med att försöka sätta in regeringens bankprojekt i dess politisk-ekonomiska sammanhang.

Efter att under årtionden ha drivit en politik som minst av allt påverkats av näringspolitiska aspekter har socialdemokraterna nu plötsligt börjat betrakta begreppet näringspolitik som dagens honnörsord. Det har äntligen gått upp för socialdemokratin att det svenska näringslivet inte tål vad som helst, att det välstånd och den standarutveckling som vårt näringsliv hittills har garanterat kanske kan komma att äventyras av en — för att citera finansministern — alltför »ambitiös» ekonomisk politik, främst inriktad på att tillgodose dagens kortsiktiga behov och härför inteckna en osäker framtid. Och det är inte bara regeringen som kommit underfund om detta. även de stora löntagargrupperna har kommit till insikt om att de ständiga pris-, lörieoch skattestegringarna har försatt oss i en situation där begreppen otrygghet och brist på sysselsättning på nytt har blivit konkreta realiteter. Osäkerheten inför framtiden, förmedlad till regeringen genom löntagarorganisationerna, har utlöst krav på handling. Det är mot den bakgrunden som regeringen, enligt min och många andra bedömares mening, har improviserat detta bankprojekt. Man har velat göra en politisk grej för att dölja politiska misslyckanden och för att dämpa den kritik för bristande handlingskraft som inte minst grupper i de egna leden fört fram särskilt nu efter valet. Projektet är tillräckligt stort, tillräckligt genomgripande för att tilltala fantasin, för att utmana oppositionen och för att ge intryck av handlingskraft även där sådan saknas. Det är från socialdemokratisk utgångspunkt begripligt att man har valt denna väg i stället för den för politisk prestige mera obekväma, näm ligen att lägga om den hittills förda näringsoch skattepolitiken i direkt produktionsoch =: sparstimulerande riktning. Det hade varit mest naturligt att göra detta, eftersom det nya som inträffat i den svenska samhällsekonomin är att följderna av en felaktig ekonomisk politik plötsligt har uppenbarats i en till följd av det uppdrivna kostnadsläget avsevärt försämrad konkurrenskraft både på exportoch hemmamarknaden med ty åtföljande brist i bytesbalansen samt omställningssvårigheter och företagsnedläggelser. Den nya statliga monopolbankens syfte skall enligt propositionen vara att bidra till finansiering av sådana »investeringsprojekt inom näringslivet som inriktas på rationalisering, strukturanpassning och utveckling». Vilken magistral truism, statsrådet Wickman! Finns det över huvud taget några investeringsprojekt i näringslivet som inte syftar just till detta? Kan statsrådet Wickman ange några andra slag av investeringsbehov? Över huvud taget präglas regeringens nykläckta näringspolitiska giv av sådana här nymornade slagord, som syftar till att ge allmänheten intryck av att det nu kommer att hända någonting i det svenska näringslivet som kräver sådana exceptionella insatser av teknisk och ekonomisk natur att de kan tillgodoses bara genom statliga insatser av väldiga dimensioner. Nej, herr talman, det utvecklingsskede vi befinner oss i är till sin art inte avvikande från tidigare. Herr talman! Ingen borde väl i dag vara omedveten om den oerhörda expansion — jag använder avsiktligt uttrycket »oerhörd» — som det svenska näringslivet och det svenska samhället upplevt sedan industrialismen bröt igenom i slutet av förra seklet. Vårt land behöll längre än många andra länder strukturen av ett avlägset, fattigt jordbrukssamhälle med fåtaliga industrier. Ny teknik, nya mekaniska hjälpmedel som kunde utnyttjas av vårt folk med dess naturliga tekniska läggning, rika naturtillgångar, vilkas produkter efterfrågades av en expansiv värld, skickliga arbetare, tekniker och företagare skapade det moderna svenska industrisamhället. Förutsättningarna förbättrades självfallet av att vi kunde hålla oss utanför de två världskrigen. I den återuppbyggnadsprocess som tog sin början efter det andra världskriget kunde exportindustrin i vårt land, i motsats till vad fallet var i flertalet andra europeiska länder, med oförstörd produktionsapparat utnyttja de goda konjunkturerna och tillgodose uppdämda efterfrågebehov utomlands och här hemma. Utvecklingen stimulerades också i varje fall i ett tidigt skede — av utländska investeringar i olika basnäringar. Även den lugna interna politiska utvecklingen och viljan till samförståndslösningar mellan «arbetsmarknadens parter har bidragit till omdaningsprocessens snabba genomförande.

I det praktiska handlandet tillämpades andra spelregler. Efter de ideologiska motsättningar på det ekonomiska planet, som förelåg omedelbart efter andra världskriget under den s.k. skördetiden, har regeringspartiet alltmer kom . mit till insikt om att vårt välstånd är helt Beroende av det svenska näringslivets effektivitet, investeringsförmåga och initiativkraft. I själva verket förefaller det som om socialdemokraterna under 1950-talet, då de drev sin starkt expansiva politik, var mer optimistiska och hade större tilltro till företagsamhetens expansionsförmåga än vad företagarna själva många gånger hade. Det ledde till att man intecknade välståndsökningen i sociala reformer, om vilkas önskvärdhet det inte förelåg några delade meningar men vilkas tidsmässiga inplacering ibland var föremål för debatt. Detta ledde till att man underskattade behovet av att driva en sådan ekonomisk politik, att man inte undergrävde näringslivets utvecklingsbetingelser för framtiden. Den situation som vi nu befinner oss i har i hög grad föranletts av denna optimistiska grundsyn på den fortsatta välståndsutvecklingen. Det är den som har lett till att vi — som finansministern numera brukar uttrycka det — »Överansträngt våra resurser och dragit växlar på framtiden». Herr talman! Under efterkrigstiden, då återuppbyggnadsarbetet ute i Europa och Marshallhjälpen satte fart på hjulen, hade det svenska näringslivet möjligheter att ta ut höga priser och få goda vinstmarginaler. I stor utsträckning användes vinsterna till nya investeringar, som i sin tur ledde till mera rationella och effektiva produktionsmetoder och till ökad kapacitet. Till nära 100 procent kunde industrin under 1950-talet finansiera sin utbyggnad genom egna Överskotismedel. Man kunde satsa på forskning, man kunde ta större risker än man skulle ha gjort, om man varit tvungen att gå ut och låna på kreditmarknaden. Denna utveckling har nu kulminerat. Vårt kostnadsläge har försämrats och vår konkurrenskraft likaså. Det är framför allt expansionen i samhällsekonomin och den otidsenliga progressiva beskattningen som i förening med en överhettad arbetsmarknad har drivit kostnaderna i höjden. Konkurrenskraften har påverkats av att vårt indirekta skattesystem inte är neutralt och därmed inte ger svenska företag möjlighet att på lika villkor konkurrera med utländska. Prisutvecklingen i exportindustrin är dålig. I själva verket ligger priserna där sedan många år tillbaka på oförändrad nivå, medan kostnaderna för varje år gått upp i höjden. I takt därmed har självfinansieringsförmågan försämrats och kommer, av alla prognoser att döma, att bli ytterligare försämrad. Samtidigt har naturligtvis behovet av kapital ökat. Vi behöver kapital för att skapa nya resurser, för att ersätta dyrare arbetskraft med maskiner. Herr talman! Den beskrivning av utvecklingen i det svenska näringslivet, som inleder propositionen, målar i stort sett samma bild som jag nu har givit. I allt väsentligt kan man därför ansluta sig till den redovisningen. Den skiljer sig så påtagligt från därefter följande avsnitt, som skall försöka motivera behovet av en stor statlig monopolbank, att man frestas ropa på författaren för att få beklaga honom för att han måst skriva förord till ett i övrigt så dåligt verk. Jag skulle särskilt vilja apostrofera författaren till förordet för hans nyanserade bedömning av frågan om företagsstorleken. Att tydliga nackdelar kan framträda då företagen växer utöver viss storlek är, som författaren påvisar, obestridligt, likaså att små och medelstora företag, de som framför allt torde komma i kläm då den nya monopolbanken skall fördela kapitalet, har stora fördelar »då det gäller flexibilitet och möjlighet till anpassning». Vad som också bör noteras är författarens riktiga konstaterande av att, även om de svenska företagen är små internationellt sett, det är betecknande för dem att de genom teknik och specialisering ofta är stora inom sitt område. Vidare vill jag särskilt understryka konstaterandet att frånvaron av subventioner och en i huvudsak klar inriktning av näringspolitiken på fri konkurrens utgör en förklaring till den snabba industriella utvecklingen i vårt land. Inte minst nu, i startögonblicket för den statliga banken, som på sitt område skall arbeta utan konkurrens med andra, bör den förklaringen hållas i minnet.

Att företag slås ut med ty åtföljande förluster i samhällsekonomiskt kapital och arbetskraft innebär alltså en bekräftelse på att den svenska samhällsekonomin kommit ur takt med den internationella utvecklingen. Av olika möjligheter att stimulera till kapitalanskaffning i näringslivet pekar författaren slutligen på de möjligheter härutinnan som aktieemissioner innebär. Man drar sig då till minnes, hur socialdemokraterna på olika sätt har försökt försvåra sådan nyttig verksamhet, bl.a. genom förra årets besynnerliga omsättningsskatt på aktier. Vid sidan av sparade vinstmedel utgör ju kapital genom <aktieemission företagens främsta källa till riskkapital. En väl fungerande aktiemarknad är ofta en förutsättning för betydande strukturrationaliserande åtgärder. Den har också stort värde för näringslivets effektivitet genom att kursbildningen ger uttryck för marknadens värdering av de prestationer som företagsledningarna gör och de framtidsutsikter som man bedömer att företagen har. En breddning och aktivisering av aktiemarknaden borde vara ett gemensamt intresse för näringsliv och företag. Herr talman! Hur man än bedömer det utspel som började i januari med en näringspolitisk fond i statsverkspropositionen och som efter remissdebatten så småningom fick sin slutliga gestaltning i påskpropositionen om en statlig monopolbank, finansierad med skattebetalarnas pengar, kan man inte komma ifrån att det i huvudsak är politiskt betingat — politiskt i två hänseenden. För det första har regeringen, som redan har sagts, uppenbarligen känt ett starkt tryck att göra någonting alldeles påtagligt på det tidigare misskötta näringspolitiska fältet. För det andra har man genom projektets uppläggning bäddat för ytterligare ingrepp, styrning och dirigering inte bara på kreditmarknaden utan också inom näringslivet i dess helhet. Det är inte svårt att begripa med vilken tillfredsställelse det måste ha varit som regeringen kastade ut ett så präktigt köttben till de radikala socialiseringsivrarna på den socialdemokratiska vänsterkanten. Det har inte gått många månader sedan talesmän för regeringen bestämt sade sig inte vilja använda AP-fonderna 1 socialiseringssyfte. Men det var före valet. Nu skall pengar från fonderna kanaliseras till näringslivet — vilket i och för sig är bra — men inte i fri konkurrens mellan olika sinsemellan tävlande intressenter utan främst genom en enda hos regeringen väl förankrad bankinrättning. Storleken av de kapitaltillgångar som den nya banken kommer att disponera, den förmånsställning som den har föreslagits få och dess anknytning till olika politiska instanser ger den en maktställning, som inte bara frestar till missbruk utan dessutom lätt kan medföra risktaganden och felbedömningar, som kan få allvarliga konsekvenser för både samhällsekonomin och framåtskridandet. Det framhålles uttryckligen i propositionen att banken skall medverka i »ett effektivt samspel mellan bankens verksamhet och de många andra led i samhällsutbyggnaden där staten har sty rande och sammanhållande funktioner». Banken skall, med andra ord, ha politiska syften. Verksamheten förutsätter, heter det i propositionen, »samhällsekonomiska överväganden som inte kan eller bör krävas av privata och mindre institut». Det oaktat skall kravet på de enskilda projektens företagsekonomiska lönsamhet inte eftersättas. Man frågar sig hur detta går ihop och hur det stämmer med de uttalanden som även i andra sammanhang har gjorts från regeringens sida, att banken inte skall bedriva subventionerande verksamhet. Sådana förklaringar ter sig tvärtom skäligen misstänkta mot bakgrunden av bankens organisation och allmänna målsättning. Och hur skall detta kunna kontrolleras? Banken står inte under övervakning av bankinspektionen; den lyder direkt under regeringen. Till yttermera visso skall bankens verksamhet enligt instruktionen, trots att banken har fått formen av ett aktiebolag, »anpassas till de riktlinjer för den allmänna näringspolitiken som statsmakterna vid varje tillfälle formulerar». Innebär inte i själva verket bankens förutsedda risktagning en subventionering? Banken avses ju gå längre härvidlag än staten hittills har tillåtit kreditinrättningarna i Övrigt att göra. Varje investeringsbeslut förutsätter i och för sig en så att säga normal risktagning, eftersom det alltid är svårt eller omöjligt att på längre sikt bedöma marknader och teknisk utveckling. Den statliga banken, som skall arbeta med AP-medel samt med skattebetalaroch inte med insättarpengar, skall ta långt större risker; det är avsikten. Om man ger krediter till företag som på grund av en investerings osäkerhet inte har någon möjlighet att få finansieringsresurser på de vägar som står andra företag till buds, är det då inte fråga om en subventionering? Regeringens språkrör upprepar det oaktat att banken inte skall subventionera. Nu har vårt vanliga bankväsen till uppgift att göra många gånger mycket svåra säkerhetsbedömningar av de aktuella projekten, att väga deras räntabilitet och allmänna utvecklingsbetingelser. Inom det svenska kreditväsendet har för det ändamålet byggts upp en kvalitativt och kvantitativt högst betydande fond av erfarenhet och sakkunskap. Den bedömning som den nya banken skall göra är väsentligt mycket svårare, eftersom den skall åsyfta »särskilt osäkra eller särskilt riskfyllda stora projekt». Bedömningen skall också koncentreras på en enda instans, som dessutom — även om man till den knyter i kreditfrågor erfarna och sakkunniga experter — till sist kommer att vara beroende av regeringens politiska ställningstaganden. Med tanke på de väldiga belopp som skall omsättas efter en dylik, till ett enda beslutsställe koncentrerad riskprövning föreligger uppenbarligen fara för felbedömningar med stora och på lång sikt allvarliga skadeverkningar. Prioriteringen av dessa mycket stora investeringsprojekt måste ske på bekostnad av andra projekt, framför allt mindre och medelstora. Banken som sådan skapar ju inga nya kapitaltillgångar; det tror jag att alla talesmän för oppositionen hittills i dag har understrukit. Det finns därför anledning att påminna om att de stora företagen, de som har mer än 500 anställda, svarar för mindre än en tredjedel av det totala antalet arbetstagare inom industrin. Varje tiotal miljoner kronor som via den statliga banken tillföres stora investeringsprojekt innebär alltså att bortåt ett hundratal mindre, måhända utvecklingsbara projekt kan få skjutas åt sidan. Det bör därvid också beaktas att stora investeringar i basindustrierna — t.ex. skogsindustrin och järnbruken — får antagas syfta till en ökad produktion med en även i absoluta tal minskande arbetsstyrka. I och för sig kan ingen kritik riktas mot detta. I ett läge med brist på arbets kraft och med höga arbetskraftskostnader utgör sådana satsningar bärande motiv för investeringar. Men om de göres på bekostnad av kredittilldelningen till mindre, specialiserade företag, som sysselsätter ett förhållandevis högre antal arbetstagare, kan i varje fall från trygghetssynpunkt investeringen diskuteras. Det allvarliga är att konkurrensen om krediterna mellan de olika intressenterna — de stora, de medelstora och de små — inte kommer att bli fri. Kreditgivningen skall ju av banken inriktas på de stora investeringarna; det är därför banken har skapats. Bakom dessa farhågor ligger en misstro mot regeringens sakkunskap och förmåga att bedöma komplicerade kreditmarknadsoch näringslivsfrågor; det skall jag gärna erkänna. Det i sista hand avgörande beslutet kommer att fattas av någon eller några få personer i den blivande bankens ledning och/ eller i kanslihuset. Jag upprepar att jag hyser större förtroende för den samlade sakkunskapen inom det svenska kreditväsendet än för den begränsade kretsen inom statsbankens sfär. Konsekvenserna av felbedömningarna blir långt allvarligare, då det är fråga om stora och koncentrerade projekt som beslutats av en enda instans än då beslutsfattandet har uppdelats och decentraliserats på olika företrädare för en mängd skilda, inbördes konkurrerande kreditgivare. Jag har redan framhållit att banken skulle kunna brukas — eller, om man så vill, missbrukas — i socialiseringssyfte. På vissa håll i den socialdemokratiska pressen har man med tillfredsställelse noterat dess möjligheter i detta hänseende. Under alla förhållanden ger banken regeringen tillfälle att bygga ut den statliga företagsamheten, något som de doktrinära kretsarna inom socialdemokratin säkerligen inte alls har någonting emot. En sådan utveckling är emellertid oroande med hänsyn till nödvändigheten att man använder våra be gränsade kapitaltillgångar på det sätt som ger största möjliga utbyte för hela det svenska folkhushållet. Monopolbanken skall få rätt att, i motsats till andra bankinrättningar, permanent äga aktier. Genom bankens förmedling kan på så sätt statliga företag lätt bildas. Att expansionslystna statliga företag kommer att söka späda på sin finansiering i den nya statsbanken är också antagligt. Begångna misstag kan på så sätt förbli okända och en gång gjorda felinvesteringar kan förvärras genom följdinvesteringar. Det ligger i sakens natur att kreditsökande företag, som blivit avvisade på den öppna marknaden och som söker sig till statsbanken, förmodligen i utbyte mot krediter kan förväntas bli tvingade att underkasta sig ett mer eller mindre långtgående statligt medinflytande. Den oro man har rätt att hysa i detta hänseende förstärks när man studerar propositionens text. Där diskuteras de avvägningsproblem, som uppstår då flera kreditsökande konkurrerar om bankens gunst. Problemets lösning torde ofta, heter det i propositionen, »ligga i någon form av samgående mellan två eller flera intresserade företag.

Jag förmodar att den nyss citerade meningen har formulerats mot bakgrund av det nekande svar som finansminister Gunnar Sträng fick av den svenska varvsindustrin när han begärde att de större varven skulle gå samman, om de ville ha motsvarande kredit eller räntegarantier som varv i andra länder använder för att konkurrera med de svenska varven. Detta gör inte formuleringen mera aptitlig. Finansminister Gunnar Sträng är nog en skicklig finansminister, men oavsett vilken åsikt man må hysa om honom i det hänseendet tror jag inte att någon, ens i den inre kretsen, vågar påstå att statsrådet Sträng bättre än varven kan kan bedöma deras egna utvecklings-, struktureller konkurrensproblem. Herr talman! När jag här använt den negativa benämningen »monopolbank» på det nya statliga bankprojektet har det naturligtvis berott på dels den förmånsställning i olika hänseenden som bankinrättningen avses inta, dels bankens direkta kontakter med de politiska beslutande instanserna och den klart uttalade avsikten att låta politiskt betingade värderingar avgöra handlandet, dels slutligen bankinrättningens storlek. Den kommer att disponera ett kapital, som om ett år är ungefär lika stort som motsvarande kapital i hela det samlade svenska bankväsendet. Den kommer att representera en maktkoncentration som saknar varje jämförelse inom det svenska näringslivet. Regeringen har försökt bagatellisera bankens storlek. Med åberopande av siffermaterial från utredningen »Finansiella långtidsperspektiv» har man påstått, att bankens andel av kreditmarknaden omkring år 1970 skulle utgöra endast 6 procent. Därvid har antagits att bankens årliga utlåning skulle uppgå till ungefär en miljard kronor. Herr talman! Enligt samma utredning beräknas dock industrins totala årliga externa finansiering vid den angivna tidpunkten uppgå till ungefär 1,5 miljard kronor. Den del därav som består av långa lån måste naturligtvis vara avsevärt lägre. Det är dessa belopp som skall jämföras med bankens årliga utlåning. En sådan jämförelse ger verkligen begreppet maktkoncentration en reell innebörd. Till sist, herr talman, några sammanfattande synpunkter. De strukturförändringar som vi nu upplever i det svenska näringslivet utgör i princip ingenting nytt. Vi har tidigare haft perioder med långt intensivare förändringar än dem det i dag är fråga om. Den omvandlingsprocess som pågår och som alltid har pågått, kan inte plötsligt sägas kräva en statlig satsning av det slag som nu föreslås. Regeringen har inte velat ge ett enda exempel på någon betydelsefull strukturrationaliserande åtgärd inom näringslivet som inte kunnat komma till stånd därför att krediter inte stått till förfogande. Det råder i dag en djup oro inom näringslivet, inte minst bland våra arbetstagare. De försämrade konjunkturerna, den inhemska prisoch kostnadsstegringen, de statliga restriktionerna på kapitalmarknaden har börjat komma till uttryck i svåra driftsinskränkningar och företagsnedläggningar. Vi har som redan har sagts kommit i otakt med den industriella utvecklingen framför allt till följd av regeringens ekonomiska politik, men regeringen lägger skulden på kapitalmarknaden. Den bästa garantin för de anställdas trygghet och för fortsatt välståndsutveckling är goda näringspolitiska betingelser och god lönsamhet i företagen; herr Ohlin underströk det för en stund sedan. Lönsamma företag garanterar trygghet. Det är därför statsmakternas självklara skyldighet att skapa gynnsamma villkor för näringslivets utveckling. Det kan däremot inte anses vara en uppgift för statsmakterna att med skattepengar bygga upp redskap för att dirigera utvecklingen i näringslivet. Fritt konsumtionsval, fri kapitalbildning och fri företagsamhet utgör som förr den väsentliga drivkraften för framåtskridande. Det har inte inträffat någonting som motiverar en annan principiell bedömning av framtiden. Det är enligt min mening en äventyrlig spekulation som regeringen gör, när den nu tror sig ha förmåga att styra utvecklingen, att avgöra vad vi skall satsa på i framtiden och då den i det syftet bygger upp ett eget instrument för att finansiera projekten.

Allt detta framstår i dagens läge som mer ägnat att garantera tryggheten och fortsatt framstegstakt än det jättelika bankprojektet. De vägar som högerpartiet har anvisat som alternativ till bankprojektet anknyter till detta resonemang. Jag skall med ett enda undantag inte konkret redovisa den mångfald åtgärder som vi har föreslagit. Jag skall inte heller beröra de olika möjligheter som vi dessutom angivit för statsmakterna att lösa de omställningsoch trygghetsproblem som aktualiserats för den enskilde arbetstagaren i omställningsprocessen i näringslivet. Här har staten en direkt och självklar skyldighet att gripa in. De åtgärder som i det hänseendet kan komma i fråga belyses av andra företrädare för högerpartiet. Jag skall i korthet bara ta upp ett enda av dessa förslag. Det har berörts av herr Regnéll, bankoutskottets ordförande. Jag gör det därför att det förslaget utgör ett positivt, konkret, realistiskt alternativ för den statliga monopolbanken men utan den bankens alla principiella och statliga olägenheter. Jag syftar på det kreditinstitut, i vår motion benämnt Näringskredit, som vi anser bör komma till stånd för att bidra till att lösa sådana betydelsefulla finansieringsbehov i näringslivet där på grund av projektets natur en viss riskspridning kan vara påkallad. I detta sammanhang kanske jag får skjuta in ett bemötande av herr Hagnell, som gjorde gällande att högerpartiet i konsekvens med sin fientliga inställning mot ATP-systemet har fullföljt sin ståndpunkt och alltid sagt nej till en kanalisering av AP-medel över till näringslivet. Det påståendet är naturligtvis alldeles felaktigt. I själva verket har vi arbetat för en sund kanalisering av AP-medel till näringslivet under åtskilliga år. Här är det inte fråga om huruvida man skall överföra AP-medel och göra dem räntabla i näringslivet utan sättet för hur det skall äga rum. Vad vi vänt oss emot är att den metod som regeringen valt leder till risk för socialisering, maktkoncentration, missbruk och i sista hand till felbedömningar som kan bli skadliga för oss alla. Det institut som vi föreslagit kan ta hand om investeringsprojekt som kräver en relativt hög andel av långfristigt bundet kapital. Andra större kreditbehov kan föranleda problem därför att de i fråga om löptid inte väl passar vare sig den långa eller den korta kreditmarknaden — men de hör också hit. Det här institutet bygger på följande synpunkter: 1. För att AP-fondernas medel skall kunna engageras måste säkerhetsfrågan kunna lösas tillfredsställande. 2. Konkurrensen på kreditmarknaden måste bevaras och utvecklas. En decentraliserad beslutsprocess i kreditgivningen är en grundförutsättning härför. 3. De kapitalresurser som ställs till näringslivets förfogande måste fördelas efter rent företagsekonomiska kriterier, icke politiska. Institutet skall byggas upp som ett refinansieringsinstitut. Grundkapitalet skall kunna tillskjutas av samtliga affärsbanker inklusive den statliga kre ditbanken. Dess uppgift skall alltså vara att återfinansiera affärsbankerna för sådan långfristig finansiering som är svår att tillgodose genom direkt placering av krediter på den långa marknaden. Återfinansiering skall kunna avse såväl stora som mindre kreditbehov, och kreditbedömningen åvilar i första hand affärsbankerna. För en investering som från allmänna synpunkter bedöms som särskilt angelägen men som efter vedertagna kreditbedömningsprinciper inte kan finansieras genom bankerna, hos Näringskredit eller eljest på marknaden — och sådana projekt kommer att aktualiseras även i framtiden — får liksom hittills ställas statlig garanti genom av riksdagen för varje särskilt fall fattade beslut. Statliga företag skall i övrigt få sina kreditanspråk behandlade på precis samma sätt som enskilda företag. Herr talman! Om man anser att vår kreditmarknad behöver kompletteras med ytterligare kreditgivande organ står olika möjligheter till buds. Vårt förslag utgör en lösning. Det väsentliga är emellertid att man inte skapar instrument för en ekonomisk-politisk maktkoncentration som kan missbrukas och vars felbedömningar kan befaras leda till en misshushållning med knappa resurser, fördröja eller omöjliggöra fortsatt välståndsutveckling och därmed skapa ökade och inte minskade risker för otrygghet. Av dessa skäl, herr talman, har högerpartiet bestämt gått emot den statliga monopolbanken.

Herr talman! Dagens debatt om investeringsbanken och den debatt som kommer att fortsätta i frågan utspelar sig naturligt nog mot bakgrunden av vår allmänna syn på statens roll i en marknadsstyrd ekonomi. Jag tror att det kan vara av värde att i detta sammanhang något precisera vår inställning. Låt mig först konstatera att den högutvecklade industriella marknadsekonomins produktionspotential självfallet är oerhört stor — det är vi alla medvetna om. Denna marknadsekonomi är en fin uppfinning och rätt modern i mänsklighetens historia. Det är dess resultat som den tredje världen nu står i begrepp att imitera, fastän det naturligtvis kommer att äga rum med andra metoder. Samtidigt har emellertid denna marknadsstyrda ekonomi avgörande brister när det gäller att tillfredsställa vissa fundamentala mänskliga behov och de behoven kommer alltid att göra sig gällande i en demokrati. Den första korrigeringen av marknadsekonomin i vårt land ägde rum under 1930-talet, då dess oförmåga att ge medborgarna en trygg sysselsättning demonstrerades med förfärande påtaglighet. Det är inte alls min avsikt att i dag på något sätt utkämpa 1930-talets strid på nytt, men det är obestridligen lärorikt att ta del av de doktrinära argument som på den tiden anfördes mot en aktiv konjunkturpolitik och av de säkert subjektivt ärliga katastrofprofetior som då mötte socialdemokratins förslag. Men, som sagt, den striden är nu utkämpad. Också i ett annat väsentligt avseende underkänner vi marknadsekonomin, nämligen med avseende på dess fördelning av inkomsterna. I princip är vi alla överens på den punkten. Men principer är ointressanta när de inte prövas mot verkligheten. När det gäller ingrepp i inkomstfördelningen inleddes dessa på 30-talet, och de ledde då liksom senare till politiska kriser i vårt land. Tekniken att omfördela inkomsterna över statens budget och via socialförsäkringssystemet är väl etablerad, även om den inte alls är färdig vare sig i omfattning eller till sin utformning. Pensionsreformen 1959 var det andra stora ingreppet i marknadens inkomstfördelningsmekanism. <Låglöneproble met, som hör till vårt samhälles stora, ännu inte lösta problem, kommer alldeles säkert att aktualisera ingrepp i ekonomin som kommer att bli föremål för politisk strid. Den tredje stora inbrytningen i marknadsekonomin gäller resursernas fördelning mellan offentlig och privat sektor. Det var 50-talets stora strid, där socialdemokratins uppgift var att försvara de behov hos människorna som kunde tillfredsställas bara genom offentliga åtgärder, att påvisa alla de icke marknadsförda behoven i ett civiliserat liv — utbildning, sjukvård, kultur och miljöfrågor — och att med politiska medel ge dessa behov en konkurrenskraft gentemot den marknadsförda delen av den moderna människans standard. Med dessa frågor sammanhänger också behovet att skydda medborgarna mot den moderna produktionsteknikens skadeverkningar. Arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken är andra viktiga exempel på hur vi medvetet korrigerar och kompletterar marknadsmekanismen i vårt samhälle. De fria marknadskrafterna skapar sannerligen inte en arbetsmarknad som fyller kraven på effektivitet och rationalitet och samtidigt svarar mot våra rättviseoch trygghetskrav. Jag tror att vi kan karakterisera arbetsmarknadspolitiken just som ett medel att förena kraven på effektivitet med kraven på rättvisa. För lokaliseringspolitiken gäller samma sak: utan offentliga insatser framför allt via stimulans i olika former skulle vi inte få den regionala fördelning av sysselsättning och aktivitet i vårt land som vi önskar. Den utveckling jag nu skisserat är ett uttryck för socialdemokratins ideologi och grundläggande värderingar. Vi tycker oss i samhällsutvecklingen ha funnit upprepade stöd för vår åskådning att centrala problem för människan i vårt samhälle kan lösas bara i samverkan och genom att ge samhället de nödvändiga resurserna. Den åskådningen har sin fulla aktualitet också i högstandardsamhället. Denna utveckling karakteriseras av att vi vid varje betydande förändring mött motstånd, ett motstånd som senare övervunnits och som i efterhand framstått som rätt obegripligt. Jag vill redan på denna punkt uttala min förvissning om att den fråga vi diskuterar i dag kommer att ansluta sig till detta mönster. Jag vill också framhålla en annan viktig innebörd i vår politik. Vi har nu som tidigare viljan att förändra samhället. Vi framför våra krav och våra förslag som lösningar på aktuella problem vilka möter medborgarna i vårt land. I den meningen är vår politik en praktisk pragmatisk politik. Det ändrar inte dess ideologiska innebörd. Men denna praktiska inriktning av politiken betyder att vi också eftersträvar samarbete i fråga om de lösningar vi föreslår. Vi accepterar blandekonomin. I den accepten ligger både en strävan att ständigt förbättra denna ekonomi och en vilja att samarbeta. Vi betraktar, som jag sagt i annat sammanhang — jag upprepar det gärna nu — detta samarbete med den privata delen av vår ekonomi inte som någonting som påtvingats oss som en praktisk nödvändighet utan som en värdefull tillgång i vårt samhälle. Jag är övertygad om att oppositionen gör en allvarlig felbedömning av vår samhällsutveckling och en allvarlig underskattning av de krafter som rör sig hos en stor majoritet, om den inte förstår att vi nu befinner oss i ett samhälle, där medborgarna kräver både trygghet och utveckling och där förhoppningarna om förverkligandet av dessa krav i sista hand alltid kommer att riktas mot staten. Staten, samhället, får bära ansvaret inte bara när statens egna företag råkar i svårigheter utan också när privata företag gör det, framför allt naturligtvis när de inställer produktionen och friställer arbetskraft. Det är statens uppgift att garantera den fulla sysselsättningen i detta land, och den fråga vi har att behandla i dag gäller vilka följder detta får för statens politik. Vårt förslag att inrätta en investeringsbank kan bara förstås mot bakgrunden av denna allmänna utveckling och den situation vi i dag befinner oss i. Symtomen på denna situation finner vi i underskottet i vår bytesbalans och i den ökade frekvensen av företagsnedläggningar. Vi befinner oss — det har sagts av tidigare talare och jag vill understryka det — nu i ett annat skede i vår ekonomiska utveckling än den för oss liksom för övriga västeuropeiska länder relativt problemfria efterkrigstiden. Vi hade ett gynnsamt utgångsläge när kriget slutade. Vår position var av flera skäl mycket gynnsam: varuhungern i världen var stor och en ihållande högkonjunktur mötte våra exportvaror. Under 1950-talet var också, till följd av detta, vinstläget exceptionellt högt, och självfinansieringen, som jag strax skall återkomma till, var vid denna tid hundraprocentig. När sedan kapaciteten i våra konkurrentländer successivt ökade och den internationella konkurrensen skärptes till följd av i flera branscher uppstående överkapacitet blev avsättningsförhållandena försämrade. Vi har mött försämrade avsättningsförhållanden när det gäller vår export av malm och fartyg, liksom för järnoch stålindustrins och skogsindustrins produkter. Samtidigt har den stigande standarden medfört en ökad importbenägenhet, framför allt på tjänstesidan bl.a. genom turismen. Den internationella arbetsfördelningen ökar i accelererande takt; det är en följd både av sänkta transportkostnader, av teknikens utveckling och av den handelspolitiska integrationen. Den skärpta internationella konkurrensen leder på många håll till tendenser till pånyttfödd protektionism, och just därför framstår den relativt hyggliga utgången av Kennedyförhandlingarna som extra glädjande, eftersom den in i det sista var oviss. Regeringarna har ingripit i sina länders näringar med nya former av protektionism, och i vissa fall leder detta till rätt perverterade konkurrensförhållanden på den internationelia marknaden. Skall vi i detta läge kunna försvara och förbättra vårt näringslivs lönebetalningsförmåga och konkurrenskraft behövs det speciella insatser. Vi står inför stora kapitalbehov för att förnya kapitalutrustning och introducera ny teknik, nya produkter och mer slagkraftiga enheter inom vår industri. Samtidigt — och det är naturligtvis det som skapar problemen — är näringslivets egna möjligheter att möta dessa krav minskade till följd av sjunkande självfinansieringsförmåga. Jag skall för att fatta mig kort, herr talman, ge en sammanfattning av bakgrunden till behovet av och den ekonomiska motiveringen för en ny giv i vårt kreditsystem i följande fem punkter. 1. Den för närvarande relativt låga och sjunkande självfinansieringsförmågan inom det privata näringslivet. 2. Vårt relativt höga kostnadsläge samt en fortgående tendens till produktivitetsoch standardutjämning gentemot våra konkurrentländer, något som skapar behov av stora investeringsklumpar inom särskilt utsatta men expansiva företag som ofta har små självfinansieringsmöjligheter. 3. Strukturen inom olika näringsgrenar med alltför många, alltför små och ofta fellokaliserade driftsenheter, vilket gör en accelererad koncentrationsprocess med åtföljande krav på nya smidiga finansieringsformer nödvändig. 4. Den snabba tekniska utvecklingen, som medför att företagen måste satsa på stora och ofta starkt riskbetonade projekt under hård internationell konkurrens. 5. Det faktum att det vid bedömning en av mycket stora investeringsprojekt kan bli fråga om något mer än företagsekonomisk lönsamhet i vanlig bemärkelse; tillräckligt hög förväntad räntabilitet blir under alla förhållanden ett nödvändigt villkor för kreditgivning. Man kan tvingas ta hänsyn till sambanden i räntabilitet mellan flera projekt och därmed få in ett moment av samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl. Dessa fem punkter är ett citat. Det är inte ett citat ur Kungl. Maj:ts förevarande proposition och inte heller ur någon av finansdepartementets båda promemorior, utan det är ett citat av professor Erik Lundberg ur en artikel i februari månad om behovet av en utvecklingsbank. Jag tycker att det är en koncentrerad sammanfattning av de problem vi står inför och de krav vi måste ställa på kreditgivningskapaciteten för att den ekonomiska utvecklingen skall bli den vi alla önskar. Mot den bakgrunden tycker jag det är litet poänglöst när man som högern med triumf i rösten utropar: Visa oss ett enda vettigt projekt som inte blivit finansierat på den svenska kapitalmarknaden! Det är visserligen en hederlig konservativ inställning, men den rimmar illa med ett parti som på ett alldeles speciellt sakkunnigt sätt anser sig företräda det s.k. näringslivets intressen. Herr talman! De problem som inrättandet av investeringsbanken är ett av medlen att lösa har verkligen inte regeringen uppfunnit i något partitaktiskt syfte. Och även om det kanske inte blivit helt klart för allmänheten föreligger det i själva verket mycket stor enighet i bedömningen att den svenska ekonomins nuvarande utvecklingsfas kräver insatser, som vi med ett sammanfattande namn kan kalla en aktiv näringspolitik. För att bestyrka den grad av enighet som här föreligger skulle jag också kunna citera långa stycken av mittenpartiernas motion. Även om jag senare kom mer att kritisera den motionen på vissa avgörande punkter vill jag gärna här inskjuta, att den enligt min bedömning innehåller en mycket bra beskrivning av de problem vi står inför. Men det skulle förlänga mitt inlägg om jag för en beskrivning av läget också skulle citera mittenpartierna, och jag hoppas att professor Ohlin inte tar illa upp att jag i stället har valt att citera en annan, även han mycket framstående professor i nationalekonomi. Anledningen till att jag gjort det har varit att få detta inlägg så koncentrerat som möjligt. Detta är inte problem som bara politiker och ekonomiska teoretiker upptäcker. Näringslivets företrädare, som själva möter dessa problem i sin dagliga gärning, har i växande grad uppmärksammat dem. Under en relativt kort tid har — som för övrigt framgått av tidningarna — en rad viktiga industribranscher satt i gång utredningar av sina strukturproblem. Det gäller järnoch stålindustrin, där jernkontoret nyligen har startat en strukturutredning, det gäller skogsindustrin, varvsindustrin och mekanindustrin. Vi står med andra ord inför en situation, där en avgörande men jag vill gärna tillägga inte tillräcklig betingelse för en fortsatt ekonomisk växt i vårt land är en ökad kapitaltillgång för näringslivets utbyggnad och nya former för denna kapitalförsörjning. Regeringens förslag i denna fråga innehåller två delar. Den ena behandlar vi visserligen inte i dag, men det är ändå skäl att erinra om den. Jag syftar självfallet här på den ökning av sparandet som skärpningen av budgetpolitiken genom höjningen av omsättningsskatten har inneburit. Det är detta ökade sparande som vi destinerar till investeringsbanken och därmed till en viss del av vår kapitalmarknad. Det är ett kapitaltillskott över budgeten, konsumenternas nya bidrag till lösningen av vår kapitalbildningsfråga. Genom att det kapitalet bildar aktiekapital i in vesteringsbanken skapas också en ny möjlighet att kanalisera kapitalmarknadens och framför allt AP-fondernas ökade resurser till utbyggnad, modernisering och rationalisering av vår produktionsapparat. Inrättandet av investeringsbanken innebär — det skall vara alldeles klart — en prioritering av det lånebehov som banken skall möta. Det är alltså inte fråga om att den kanalisering av AP medel som för närvarande sker via företagens direkta obligationsupplåning eller via existerande kreditaktiebolag av typen Industrikredit skall minska. Den totala satsningen för att förstärka vår ekonomis konkurrenskraft ökar. Det är en växande andel av vår växande kapitalmarknads resurser som genom inrättandet av investeringsbanken sättes in för detta ändamål. Vi kan göra detta just därför att vår kapitalmarknad utvecklas så snabbt. Jag skulle vilja beteckna talet om den svenska kapitalmarknadens bristande funktionsduglighet som en av myterna i vår ekonomiska debatt. Under 5350-talet, som var den höga självfinansieringens bekymmerslösa period, pendlade kapitalmarknadens planeringsbehov kring 2,5 å 3 miljarder per år. Vändpunkten kom på 60-talet och har naturligtvis samband med — och är delvis spegelbilden av — den sjunkande självfinansieringen. Kapitalmarknadens place ringskapacitet steg till 4 miljarder 1960, till 6 miljarder 1963, till 8 miljarder 1965 och 10 miljarder 1966. Jag tror att det är riktigt att beteckna den svenska kapitalmarknaden som en av de vitalaste och expansivaste kapitalmarknaderna i den industriella världen. Varför har vi då valt att göra denna investeringsbank statlig? Det är en följd av de finansieringsbehov som banken skall täcka. Planeringen av företagen tenderar att bli alltmera långsiktig, och denna planering kräver, för att över huvud taget kunna förverkligas, långfristiga krediter eller åtminstone utfästelser om framtida krediter. Investeringar inom forskningsoch utvecklingsarbete ger först på längre sikt resultat, och avkastningen är osäkrare i den meningen att spridningen i den förväntade avkastningen nödvändigtvis i sådana fall blir större. Utvecklingen mot större produktionsenheter gör också att vi i framtiden får räkna med behov av lånefinansiering i en storleksordning som man hittills behövde räkna med bara i undantagsfall. De säkerhetskrav som i dag ställs på långfristiga lån i obligationslånens form är rätt restriktiva, även om en uppmjukning skett på senare tid. Det är självklart att bara mycket stora och välrenommerade företag är obligationsfähiga så att säga av egen kraft. De existerande kreditaktiebolagen, t.ex. Industrikredit, har också relativt restriktiva säkerhetskrav. Detta betingas av att sådana kreditinstituts upplåningskapacitet, d. v. s. deras förmåga att själva sälja obligationer på marknaden, annars skulle bli ringa med det begränsade aktiekapital som dessa institut förfogar över. Affärsbankernas långfristiga kreditgivning skall jag senare återkomma till. Det är dessa skäl som gör att en investeringsbank, för att komma upp till någon påtaglig volym i sin verksamhet, måste förfoga över ett betydande eget kapital, både absolut sett och i förhållande till sin omslutning. Som bekant är den föreslagna upplåningsmultipeln för investeringsbanken satt till 3 för att just skapa säkerhet för obligationsplacerarna i banken. Det innebär att bankens kapital måste bli stort och att avkastningen på kapitalet, i varje fall under en uppbyggnadsperiod, blir rätt låg, om man inte skall arbeta med icke önskvärda räntemarginaler. Båda dessa skäl gör att det är svårt att tänka sig någon annan än staten som huvudman och garant för den planerade banken. Satsning av privat kapital i denna bank är inte attraktiv av dessa mycket klara privatekonomiska skäl. Jag vill upprepa — även om herr Ohlin tycker att jag redan sagt det för många gånger — att vår nuvarande lagstiftning inte lägger något hinder i vägen för privata banker eller andra privata intressen att starta ett investeringsinstitut av samma typ som det föreslagna. Vi behöver inte ändra en enda paragraf i banklagen för att möjliggöra startandet av ett privat investeringsinstitut. På grundval av lagen om kreditaktiebolag kan privata intressenter redan i morgon lämna in en ansökan till Kungl. Maj:t om inrättande av en privat investeringsbank. Någon sådan ansökan har inte inkommit, och jag vill fråga herr Ohlin: Var finner herr Ohlin detta riskvilliga kapital med vilket man är beredd att på samma villkor som staten starta ett konkurrerande privat investeringsinstitut? Att banken är statlig ger den gentemot andra kreditinstitut en fristående ställning. Det måste, tycker vi — och det är en ståndpunkt som skymtade fram även i herr Hedlunds anförande men som för övrigt, såvitt jag kunnat finna, förbigåtts av samtliga företrädare för den borgerliga oppositionen — vara en fördel, inte minst därför att bankens kreditgivning till viss del kommer att innebära strukturoch branschrationaliserande åtgärder i sådana fall där olika bankoch ägarintressen är involverade. Och här kommer vi in på den viktiga och kanske känsliga frågan om konkurrensförhållandena på den svenska kreditmarknaden. När man lyssnar till herr Bohman — och kanske också till herr Ohlin, även om herr Bohman var den mest vältalige — verkar det som om vi hade en kreditmarknad som företedde bilden av en perfekt fungerande marknad, med flera oberoende och med varandra konkurrerande kreditgivare som prövar räntabiliteten av olika låneprojekt. Nu vet ju herr Bohman mycket väl att den bilden har föga med verkligheten att skaffa. Konkurrensen om lånekunderna bankerna emellan sker sannerligen inte genom några variationer i ränteoch lånevilikor. Och framför allt: stabiliteten i företagens — alltså lånekundernas — bankförbindelser är påfallande. Våra stora företag — eller mera intressanta företag — har ofta haft samma bankförbindelser i mellan 75 och 100 år. Ett studium av våra stora banker visar också vilka personalunioner som existerar mellan bankoch storföretag. Sedan må det vara en smaksak om man vill karakterisera läget som att bankerna styr företagen eller att företagen styr bankerna. En mycket stor tröghet föreligger sålunda när det gäller val av bank vid nya lånetransaktioner. De holdingoch investmentbolag, som är knutna till våra stora banker, förstärker bristen på konkurrens. Det är mot den bakgrunden vi ansett att det måste innebära ett värdefullt inslag av konkurrens att på denna marknad etablera en av övriga banker oberoende investeringsbank. Vad jag nu sagt innebär självfallet inte att investeringsbanken inte skulle kunna samarbeta med de andra bankerna. Ingen kund i den statliga investeringsbanken kommer att ha denna bank som sin exklusiva bankförbindelse, utan varje investeringsbankskund kommer samtidigt att ha och för sin löpande finansiering vara beroende av sin normala affärsbankförbindelse. Det innebär att i varje konkret ärende kommer ett samarbete att äga rum vid prövningen av företaget och dess finansieringsproblem mellan investeringsbanken och kundens normala affärsbankförbindelse. Detta samarbete kommer också att markeras av att i styrelsen för banken ingår företrädare för kreditväsendet. Det har sagts flera gånger av olika representanter för regeringen i den livliga debatt som ägt rum om investeringsbanken och det understryks kraftigt i propositionen att bankens utlåning inte kommer att ske på några sub ventionerade villkor. Varje projekt som banken engagerar sig i måste uppfylla kraven på företagsekonomisk lönsamhet. Det är projektens långsiktiga lönsamhet och utvecklingskraft som är avgörande — inte önskan att avhjälpa akuta sysselsättningssvårigheter. Bankens inrättande kommer därför inte att minska lokaliseringsoch arbetsmarknadspolitikens uppgifter i detta land. Vad bankens verksamhet syftar till är att bidra till en lösning av 1970 talets sysselsättningsproblem — inte 1967 eller 1968 års. Vi ser därför bankens inrättande som ett fullföljande av vår politik för full sysselsättning men med en annan tidsdimension. Banken kommer inte att prioritera vissa företag eller vissa branscher. Jag vet inte om det är detta oppositionen åsyftar när den klagar på att bankens kreditgivning inte närmare preciserats. I så fall tror jag att det är en föga välbetänkt kritik. Det uttalas i propositionen att bankens finansieringsverksamhet i praktiken kan komma att få sin tyngdpunkt förlagd till speciellt strategiska och dynamiska produktionsfaktorer. Det är sålunda möjligt att »en förhållandevis stor del av bankens insatser kommer att avse innovationsoch utvecklingsbetonade projekt inom tekniskt avancerade branscher. Det är också tänkbart att banken kan komma att medverka vid uppbyggandet av stora, konkurrenskraftiga enheter inom basindustrierna.» Jag tror inte att man skall gå längre i de allmänna direktiven för banken. Självfallet måste banken som underlag för sin verksamhet ha en uppfattning om de långsiktiga utvecklingsbetingelserna inom det svenska näringslivet. Det kan inte komma i fråga att denna institution skall effektuera sina lån efter ett kösystem. Just för att bryta kösystem är denna bank en tillgång för den svenska kreditmarknaden.

Detta framsläpp sker — och det är naturligt — just efter en tidsmässigt ordnad kö. Naturligtvis kommer investeringsbanken att skapa underlag för sina större bedömningar i samarbete både med näringslivet, dess olika organ och med bankens egen aktieägare, d. v. s. staten. Dessa problem kommer — det är min förvissning — att lösas i den atmosfär av samarbete som är typisk för vårt sätt att hantera ekonomiska avvägningsfrågor. Jag skall inte i detta inlägg, herr talman, uppehålla mig vidare vid de motiv som legat bakom regeringens förslag om inrättandet av investeringsbanken och vår syn på denna banks roll i vårt ekonomiska liv och vår ekonomiska politik. Men jag anser det som en skyldighet att bemöta de angrepp som riktats mot detta förslag. Nu har ju dessa angrepp diskuterats i den offentliga debatten tidigare, och jag får be kammarens ledamöter om ursäkt om de synpunkter jag kommer att framföra inte innehåller några sensationella nyheter. Låt mig inledningsvis beröra en fråga som tilldragit sig betydande uppmärksamhet och som återkommit i debatten även i dag. Det gäller frågan om formerna för regeringens handläggning av investeringsbanksärendet. Man har anklagat oss för att slarva, att vara politiska taktiker och t.o.m. bryta mot demokratins spelregler eller i varje fall värdefulla traditioner. Det är sant att beslutsprocessen gick snabbt. Jag kan icke se att det är ett fel, förutsatt att det förslag som framlagts för riksdagen är ett bra förslag. I så fall, tycker jag, bör snabbheten snarare räknas som en förtjänst än som ett fel. Efter ett noggrant studium av föreliggande motioner kan jag inte heller komma fram till någon annan slutsats än att regeringen i stället för att få kritik borde ha beröm på denna punkt. I själva verket skulle jag finna kritiken för senfärdighet betydligt svårare att bemöta än den kritik vi har att bemöta i dag. De problem som behandlas i denna proposition är sannerligen inte nya. Redan i diskussionen om ATP-fondsystemet återfanns denna problematik om vår kreditmarknads framtida organisation. I den senaste långtidsutredningen, som nu är två år gammal, var de ekonomiska problem som vi i dag diskuterar väl analyserade. Huvudresultaten av professor Kraghs utredning om de = finansiella = långtidsperspektiven fanns också i preliminärt skick redovisade i denna utredning. En offentlig debatt om näringslivets kapitalproblem har under senare år förts på ett utomordentligt intensivt sätt. Jag vill också bestämt bestrida att de förslag till nya kreditinstitut som framlagts under senare år, vilka är åtskilliga Industrikredit, Företagskredit, Exportkredit, Lantbrukskredit, skeppshypotekskassans omorganisation och kanske ytterligare några — skulle ha varit bättre förberedda än förslaget om en statlig investeringsbank. Jag talar av egen erfarenhet, därför att jag i annan egenskap i finansdepartementet haft tillfälle att bereda förslagen till samtliga de nämnda instituten. Nej, angreppen på förfarandet när det gäller investeringsbanken bottnar inte i brister hos själva förfarandet, utan i att förslaget är kontroversiellt. Det är den enkla förklaringen. När även mittenpartierna i sin motion drar slutsatserna att omedelbara åtgärder är önskvärda, har väl också den na kampanj om alltför snabbt framlagda förslag upphävt sig själv och avslöjat sig som skenargument. När det vidare i mittenpartimotionen talas om regeringens brådstörtade förslag och propositionen karakteriseras som en fullmakt in blanco att efter egna önskemål utforma en investeringsbank, blir man något förvånad när man sedan upptäcker att herrar Ohlin och Hedlund framlägger ett lika brådstörtat förslag till den investeringsbank som mittenpartierna vill inrätta. Denna bank får med två undantag när — det gäller bankinspektionen och aktieförvärvsrätten — exakt samma direktiv för verksamheten som regeringen har föreslagit för sin egen investeringsbank. Detta är bara ett av de många tillfällen då mittenpartimotionen biter sig själv i tummen. Sedan möter vi också både i mittenpartimotionen och hos högerpartiet det argumentet att det är den ekonomiska politikens fel att man i dag har behov av en investeringsbank. Det skulle föra för långt att verkligen bemöta det argumentet; det skulle innebära en upprepning av de debatter som förts under de senaste tio åren i detta hus. Jag vill göra processen kort och konstatera att på varje central punkt, där oppositionen förordat en annan politik än regeringen, har förslagen — om de hade realiserats — inneburit minskad kapitalbildning, ökat övertryck och stigande kostnader. Det gäller budgetpolitiken i allmänhet, det gäller motstånd mot omsättningsskatten och det gäller också ATP-frågan. Herr Ohlin frågade mig, varför vi inte för folket talar om att det behövs en ökad kapitaltillgång. Sedan kom herr Ohlin med en del fantasier om hur bakelseätandet går till i min familj och om vad vi då talar. Jag tycker att det hade varit bättre om herr Ohlin i stället hade läst propositionen på s. 25. Eftersom herr Ohlin inte tycks ha gjort det, skall jag högt läsa vad som står där: »För att strukturomvandlingen av näringslivet skall kunna genomföras och konkurrenskraften gentemot utlandet höjas måste investeringstakten vara hög och utrymmet för realkapitalbildningen öka. En sådan utveckling kan komma till stånd endast om motsvarande sparandetillskott kan åstadkommas. Sparkvoten i det svenska samhället har som tidigare berörts successivt stigit. En ytterligare stegring blir emellertid nödvändig om en satsning på ökade investeringar skall genomföras samtidigt som bytesbalansen måste förbätt TAS.» Eftersom vi om ett par dagar får tillfälle till en ekonomisk debatt i riksdagen, skall jag med detta citat lämna frågan om vårt intresse för en ökad kapitalbildning. Jag skulle kunna gå tillbaka till hela den diskussion som förts framför allt sedan mitten på 1950-talet och den konsekventa satsning som från regeringspartiets sida gjorts för en höjning av kapitalbildningen i detta land. I stället skall jag ta upp ett argument som har samband med den allmänna ekonomiska politiken, Det är något mer speciellt men väsentligt och det gäller självfinansieringen. Både mittenpartierna och högern säger att en högre grad av självfinansiering hos företagen skulle lösa de problem som vi vill lösa med investeringsbanken. Man uttrycker sig litet oklart om problemen skulle kunna lösas helt eller bara delvis, men i varje fall skulle man med en högre grad av självfinansiering kunna lösa en inte oväsentlig del av de problem som vi vill lösa med investeringsbanken. I propositionen liksom i utlåtandet finns ett avsnitt som tar upp just detta problem, som är ett svårt avvägningsproblem. Vi säger i propositionen att en sjunkande självfinansiering ur fördelningssynpunkt är värdefull därför att den innebär en höjning av lönernas andel av nationalinkomsten och en jämnare inkomstoch förmögenhetsfördelning. För ett parti som har jämlikheten som sitt kanske väsentligaste mål är detta en viktig punkt. Mittenpartierna låtsas inte om denna aspekt av självfinansieringen i annan mån än att de också säger att den för näringslivet lämpliga självfinansieringsgraden naturligtvis är en besvärlig avvägningsfråga. Men varför den är besvärlig talar man inte om — det får läsaren själv gissa eller möjligen inhämta upplysning om i Kungl. Maj:ts proposition.

Vidare uttalas i propositionen att en ökad yttre finansiering bör leda till ett bättre investeringsurval och en bättre investeringsinriktning än vad som blir fallet vid hög självfinansiering. Investeringsurvalet bör — och det är sannerligen ingen originell synpunkt som propositionen framför — bli rationellare om investeringsurvalet bestämmes mer av framtida avkastningsförväntningar än av vinster som har uppstått i det förflutna. Men samtidigt säges i propositionen — och det är just det som skapar avvägningsproblemet — att självfinansieringen och lönsamheten hos företagen inte får sjunka under en viss nedre gräns, om detta inte skall få ogynnsamma effekter på investeringsvilja och expansionslust. När högern polemiserar mot propositionen i detta avsnitt har man 1 sin motion strukit just denna mening i propositionen och låtsat som om den synpunkten över huvud taget inte hade beaktats i Kungl. Maj:ts proposition. Jag kan inte beteckna högerns förfarande — låt vara att det gäller en småsak -— som annat än en ren citatförvanskning, nästan överskridande gränsen till citatförfalskning. Mittenpartierna gör som de brukar göra i en besvärlig fråga: de hänvisar den till en utredning. Vad skall denna utredning uträtta? Jo, den skall bestämma var den lämpliga självfinansieringsgraden ligger i företag av olika typ. Ja, parlamentariker kan nog göra mycket, men jag tycker att det är att smita ifrån ett ställningstagande, om man tror att man genom att framföra krav på en utredning av denna typ har gjort en insats. Problemet är ur ekonomisk-politisk synpunkt att självfinansieringsgraden inte är en storhet som man direkt styr med den ekonomiska politiken, Vinstkonjunkturen på 1950-talet var en annan än nu, och det kan den svenska ekonomiska politiken inte inverka mycket på. Vad vi kan göra, och det gör vi, är att bedriva en sådan ekonomisk politik att kostnadsutvecklingen i detta land blir lugnare — det är ett av huvudmålen för regeringens ekonomiska politik — och bereda utrymme och stimulans till rationaliseringar och ökad pro .duktivitet. Hans Hagnell tog upp skattefrågan i sammanhanget, och jag har ingenting att tillägga till hans utmärkta anförande på den punkten. Högern har emellertid inte bara talat om skatter när det gäller att förbättra självfinansieringen; den hoppar i en alldeles ovanligt galen tunna genom att föreslå att man för att höja självfinansieringsgraden «skulle sänka ATP-avgiftsuttaget till en nivå som motsvarar de löpande pensionsutbetalningarna. Det betyder att man förväntar sig att löntagarna skall avstå från sin i ATP-avgiftens form uttagna löneandel till förmån för ett ökat företagssparande. Jag förstår att det kan vara en önskedröm för högerpartiet, men det är samtidigt rätt naivt. Vad man gör är att man samtidigt avskaffar hälften av den svenska kapitalmark naden, eftersom ATP-fonden, om högerns förslag på denna punkt skulle vinna framgång, skulle upphöra att växa. Herr Bohman talade om olika författare när det gäller Kungl. Maj:ts proposition. Visserligen arbetar vi rätt hårt, men inte ens i finansdepartementet kan en enda person skriva en hel proposition. Jag har ett intryck av att detta även gäller högerns partimotion. Det visar sig nämligen att den person — vem det nu är — som har skrivit den senare delen av denna inte har brytt sig om att läsa den första delen — vilket enligt min mening i och för sig var klokt — ty längre fram presenteras förslag om hur man skall slussa det ökade ATP sparande som man i motionens första del har avskaffat. Herr Bohman har skrivit under motionen. Vilken del av den han har läst, kanske han själv kan tala om. Den sjunkande självfinansieringsgraden är ett internationellt fenomen, som bereder regeringarna i olika länder bekymmer, och verkligen inte något speciellt svenskt problem. I Frankrike, där man ger sig på ekonomin med en ovanlig dirigistisk frejdighet, har man faktiskt förklarat att självfinansieringsgraden skall höjas med 10 procent. Jag är inte säker på om jag får uttala mig om en vänligt sinnad nation — att ens de fullmaktslagar som den franska regeringen begär av sitt parlament kommer att leda till det åsyftade resultatet. Enligt högerpartiet fungerar vår nuvarande kreditmarknad väl; av vissa delar av motionen får man intrycket att den är i det närmaste perfekt som den är. Men bra kan tydligen bli bättre. Högern vill till och med ha ett nytt institut, kallat Näringskredit, och via detta låta ATP-fonden och även, vilket är litet lustigt, postbanken och sparbankerna refinansiera affärsbankernas krediter. Jag har inte sett någon reaktion från sparbankerna på detta förslag, men jag kan gissa ungefär vilken kommentar de skulle göra. Detta institut är verkligen skräddarsytt för affärsbankerna, ty det skulle inte ställa krav på något eget kapital i annan form än bankgarantier, dessutom så förtunnade att de delägande bankernas garantier inte skulle belasta deras egen inlåningsrätt. Om det är denna typ av konkurrerande institut högern vill ha, krävs det verkligen ändringar i banklagen, men sådana ändringar tror jag inte att någon institution, framför allt inte den av tidigare talare med rätta prisade bankinspektionen, skulle vilja rekommendera. Också i andra avseenden önskar högerpartiet — det har skymtat flera gånger i debatten — ändra banklagstiftningen som ett alternativ till det förslag som regeringen har framlagt. Man säger att vi behöver ändra den för att öka affärsbankernas möjlighet till långfristig utlåning. En sådan förändring gjordes — jag tror att några högertalare har berört saken — faktiskt så sent som den 1 juli 1965. Denna ändring ger affärsbankerna rätt att lämna bundna lån motsvarande ungefär 25 procent av bankernas resurser. Det svarar mot en utlåningskapacitet i dagsläget av 9 miljarder kronor. Att bankerna inte kommit upp till 9 miljarder kronor i långfristig bunden utlåning är inte så konstigt, eftersom denna rätt är så pass ny. Det vore löjligt att förebrå dem detta. Men det kanske ändå kan intressera kammarens ledamöter att få uppgift om hur stor affärsbankernas långfristiga utlåning av detta slag är och hur den fördelar sig. Utlåningen uppgår för mnärvarande till ungefär 10 procent av den i banklagstiftningen medgivna kapaciteten. Av dessa 900 miljoner kronor är 320 miljoner kronor utlånade med stöd av statliga och kommunala garantier, 580 miljoner kronor är återlån, finansierade av AP-fonderna, men naturligtvis i och för sig utlånade på bankens risk, eftersom det är bankerna som gentemot AP-fonderna svarar för återlånens återbetalning. De rena, långfristiga banklån som utgått och som har utlämnats med stöd av den rätt banklagstiftningen ger uppgår till 28,5 miljoner kronor. Med en outnyttjad kapacitet av 8,5 miljarder kronor finns det knappast något behov av ytterligare uppmjukning av banklagstiftningen. Såvitt jag vet har heller inte bankerna på denna punkt krävt en förändring. Däremot har jag av mittenpartiernas motion fått det intrycket att de har en föreställning om att man i detta avseende skulle kunna uppnå något som redan uträttades för två år sedan. De talar vidare rätt vagt om ändringar i bankernas säkerhetsprövning och säkerhetsbedömning. Förslagen är vaga och omöjliga att precisera. Det är emellertid inte i sista hand en lagstiftningsfråga det här gäller. Lagstiftningen föreskriver att bankerna skall ha betryggande säkerheter. Detta måste vi kräva, inte bara därför att lagstiftningen säger det, utan också därför att bankerna av intresse för sin egen solvens måste tillämpa det vid sin utlåning. Det är inte endast banklagens utformning som bestämmer bankernas policy när det gäller risktagande. Jag är helt övertygad om — och det är en ståndpunkt som bankinspektionen har utvecklat och som också herr Hedlund lagt märke till när han läste bankinspektionens yttrande — att ändringar i banklagen inte på något påtagligt sätt skulle påverka bankernas risktagningsbenägenhet. Därför kan jag inte komma ifrån att betrakta även detta krav från mittenpartiernas sida när det gäller ett alternativ till investeringsbanken, som ett skenargument, Det verkliga motståndet mot banken återstår då, och det är ett ideologiskt motstånd. Talet om risk för monopol och maktmissbruk är ett genomgående tema i högerns argumentering och i mittpartimotionen. I dag har vi framför allt hört detta uttryckas med stor emfas av herr Ohlin. Det slog mig då — liksom tidigare när jag hört herr Ohlin tala om maktmissbruk — att det är märkvärdigt vad herr Ohlin är känslig när det gäller att upptäcka maktmissbruk och risker för detta då det är fråga om statliga organ. Det förekom — jag vet inte om kammarens ledamöter erinrar sig detta — år 1960 en debatt om ett utredningsförslag från bankoutskottet, d. v. s. från reservanterna eftersom lotten gick emot socialdemokraterna den gången. Förslaget gällde en utredning rörande koncentrationstendenserna inom det svenska näringslivet. Det blev en rätt upprörd debatt i kammaren, och vad tror kammarledamöterna att herr Ohlin uppehöll sig vid i denna debatt? Alldeles riktigt! Det handlade om behovet av att undersöka maktkoncentrationen inom de statliga företagen, t.ex. tobaksmonopolet, som det hette på den tiden. Vi har om investeringsbanken sagt att den med alla rimliga definitioner innebär en ökad konkurrens och ett balanserande element på den svenska kreditmarknaden. Det förhållandet att det blir en statlig bank beror på de uppgifter den har och den kapitaltillsats som dessa uppgifter kräver. En samägd bank, om en sådan skulle komma till stånd, vilket under en period var en kär tanke hos folkpartiet, ändrar inte denna karaktär hos banken av »monopol».

Jag är ledsen om formuleringarna i artikeln i Aktuellt, som tydligen intresserat herr Ohlin väsentligt mycket mer än vad som står i propositionen, har sårat honom. Det kanske fanns polemiska övertramp i den artikeln, men jag tycker att man faktiskt är ursäktad när det gäller att ta ståndpunkt till vad folkpartiet egentligen anser rörande detta förslag om en statlig investeringsbank. Jag tror att ingen som hörde både herr Hedlund och herr Ohlin tala om detta förslag kunde undgå att lägga märke till vilken oerhörd skillnad det fanms i hela deras inställning och den anda i vilka detta förslag diskuterades. Herr Ohlin har egentligen såvitt jag förstår bara hittat fel hos förslaget.

Herr Hedlund har alldeles bestämt deklarerat, att banken är en definitiv och bestående institution. Sedan vill han på vissa punkter undersöka möjligheterna att göra den bättre. Mittenpartierna skulle alltså vara i den situationen att om den ifrågasatta utredningen genomdrevs och utredningen skulle leda till ett negativt resultat — vilket jag tror att den skulle göra — skulle banken enligt herr Hedlund bestå i sin nuvarande form, Vad herr Ohlin i så fall skulle säga, vet jag inte, men det kanske vi kan få ett besked om. Vidare har en del av diskussionen, vilket är ofrånkomligt när man sysslar med ekonomisk politik i detta land, handlat om de mindre och medelstora företagen. Det kan väl inte vara alldeles nödvändigt att varje gång man tar upp en kreditfråga såsom denna inves teringsbank eller annat tala om att den skall gälla även mindre och medelstora företag.

Det har skett tidigare och det är möjligt att ett förslag på nytt kommer att framläggas nästa år. Det är denna utfästelse jag har gjort, herr Ohlin. Däremot har jag inte sagt att jag skall rösta för det överbud som både herr Ohlin och herr Hedlund säkerligen nästa år kommer att framlägga om anslag till hantverksoch industrilånefonderna utöver det förslag som då presenteras i statsverkspropositionen. Jag vill säga detta nu, så att inte herr Ohlins feltolkning av mitt uttalande skall åberopas emot mig och för att det inte skall sägas att jag fört tvetalan och svikit något löfte. Herr talman! Jag har här sammanfattat vissa av de argument som enligt min mening talar för ett bifall till utskottets hemställan. Det gäller en stor och viktig fråga som direkt påverkar vår ekonomiska framtid. Oppositionen har framfört argument som innebär att man ideologiserat frågan långt mer än regeringspartiet gjort. Naturligtvis rör vi med detta förslag — låt vara på ett rätt marginellt sätt — vid känsliga maktförhållanden i samhället, och när sådant sker vet vi att det blir strid, låt vara att den i debatten här i hög grad fått formen av tekniska skenargument. Vi går att lösa ett viktigt problem för vårt ekonomiska framåtskridande, och vi har valt en lösning som syftar till att trygga framtidens sysselsättning. Vi är övertygade om att denna lösning ligger i löntagarnas intresse, och det som ligger i deras intresse är också av intresse för hela samhället. Jag upp repar att det är sant att vårt förslag innebär en förändring av rådande institutionella förhållanden, men, herr talman, institutionerna skall vara våra tjänare och inte våra herrar och det är i denna anda, hoppas jag, som beslutet om inrättandet av investeringsbanken kommer att fattas.

Herr talman! Statsrådet Wickman önskade veta vad vi skulle göra om det nästa år inte lyckades oss att modifiera den här statliga kreditbanken. Låt mig svara statsrådet Wickman att vi inte tänker ändra mening. Det lär vara ett val 1968 och det kan finnas möjligheter att genomföra modifikationer av regeringens politik för den händelse valutgången gynnar oppositionen. Jag märker att statsrådet Wickman ännu inte tänkt på att han företräder en minoritetsregering, bakom vilken, även om man räknar in herr Hermanssons parti, står ett färre antal röster än bakom oppositionen. Han talar om att samarbeta men inte ens då det gäller en så liten fråga som om bankinspektionen skall få insyn kan han tänka sig att gå oppositionen till mötes. Statsrådet Wickman talade om självfinansieringsgraden och sade att den var för låg på 1950-talet — jag medger detta och vi har också framhållit det många gånger — men han tycktes även antyda att den är för låg för närvarande. I så fall bör väl vad som ligger däremellan, d. v. s. det som är mera lagom, belysas. Vill man ha en ändring åt något håll, får man lov att veta litet om vad som eftersträvas. Statsrådet Wickman talade om misstänkliggörande. Han ursäktade alla övertramp i polemiken mot folkpartiet, men var däremot mycket känslig för polemik mot regeringen. Jag vill erinra honom om att utgångspunkten var att regeringschefen herr Erlander i första kammarens remissdebatt spelade upp en sketch där han varnade oss för de fruktansvärda olyckor i fråga om näringslivets utveckling och sysselsättningen som skulle drabba landet, om vi visserligen gick med på att skaffa dessa 500 miljoner kronor till fonden men inte accepterade att fonden användes just på det tills vidare okända sätt som regeringen hade i tankarna. Jag vet inte vad man skall kalla denna polemiska metod. Sedan fullföljde statsrådet Wickman det hela med de angrepp som jag läste upp i mitt förra anförande. Han får ursäkta om han då får ett svar som belyser den polemiska metoden. Jag vill emellertid ge statsrådet Wickman en komplimang, eftersom han belyste problemet i dess större sammanhang, såsom mittenpartierna velat göra. Det var inte längre så, att denna bank var någon sorts undermedel. Medan herr Erlander trodde att 500 miljoner skulle göra underverk, tycktes herr Wickman mena att man inte skulle överdriva betydelsen av den verkan som 600 miljoner kronor kunde få. På frågan varför banken bör vara statlig kunde herr Wickman bara svara, att det ofta kommer att gälla stora saker. Men han lämnade ingen motivering till varför man inte skulle kunna inrätta flera kreditinstitut. Hur är det, har inte AB Industrikredit gett krediter på mellan en halv och en miljard kronor, trots att det är ett ganska litet institut? Detta institut är halvstatligt, men man kunde väl tänka sig enskilda institut som lämnar betydande krediter. Men då säger herr Wickman: Tror verkligen herr Ohlin att det finns riskvilligt kapital i den omfattningen? Det beror naturligtvis på vilka förutsättningar som skapas och på om man ger de olika instituten samma villkor med avseende på riskförsäkring och risktagande och inte ger några privilegier åt statsbanken. Om man säger ifrån att man önskar en konkurrens i anda och sanning på lika villkor så skapas ett helt annat läge än om man klargör att man inte alls vill ha denna konkurrens från ett oberoende institut. Det är väl självklart att det uppkommer en risk för olämpliga socialdemokratiska ingripanden på grund av att man vägrar att bereda konkurrens på lika villkor. Ta bort den risken, herr statsråd, och säg ifrån att Ni gärna ser en konkurrens på lika villkor i anda och sanning! Varför skulle Ni i dag inte kunna göra den deklarationen? Då först kan Ni påstå, att Ni inte eftersträvar något monopol. Så länge Ni intar den motsatta attityden innebär det i själva verket en strävan efter statligt monopol på detta viktiga område av kreditmarknaden. Herr Wickmans historieskrivning var ganska hårresande. Vid varje betydande förändring av samhällsinsatserna hade socialdemokraterna mött motstånd. Ja, det är det gamla vanliga. Någonting annat än Manchesterliberalismen lyckas våra socialister aldrig upptäcka. För trettio år sedan eller mer skrev jag en bok där det onekligen påvisas att den sociala liberalismen är något annat än 1800-talets Manchesterliberalism. Herr Wickman kunde däri läsa om aktiv konjunkturpolitik, om progressivitet i beskattningen, om pensionsfrågor och många andra saker. Det tjänar ingenting till att bestrida att en debatt mellan socialister och liberaler blir givande endast om den förs på ett mer sakligt sätt än herr Wickman gjorde i sitt anförande med alla dess beskyllningar. När han talade om budgetpolitiken, omsen och ATP var hans tal mycket fjärran från verkligheten.
Herr talman! Statsrådet Wickmans lågmälda och i varje fall i början av anförandet trevliga argumentering var på något sätt förledande. Men i sak finns det ändå mycket att säga om anförandet. Jag måste emellertid nu begränsa mig till det väsentligaste, och jag skulle då vilja börja med att beröra herr Wickmans historieskrivning, som också herr Ohlin nyss anknöt till. När man går tillbaka till vad som tidigare hänt i det svenska samhället och diskuterar de justeringar av marknadshushållningen som vidtagits, kan man konstatera, att vi i princip varit överens i allt väsentligt. Då åsikterna brutit sig har det ofta varit fråga om nyanser. Om vi inom högern har velat förverkliga en tanke på ett något annat sätt än regeringen, har detta emellertid fått stora proportioner i debatten. Vi vet emellertid i dag inte hur förhållandena skulle ha tett sig, om frågorna lösts på det sätt vi önskade. Det kan måhända vara så, att vår lösning skulle ha visat sig vara bättre än den som socialdemokratin genomdrev.

Det var nästan hjärtevärmande att lyssna på statsrådet Wickmans synpunkter på samarbete. »Den atmosfär av samarbete som är typisk för vårt sätt att arbeta», sade statsrådet om jag har antecknat rätt. Ett sådant samarbete kan väl i alla fall inte ha eftersträvats då det gäller bankprojektet. Här har man uppenbarligen varit ute för att söka strid. Varför skulle man annars ha utrett denna fråga ordentligt, om man nu ansåg att den var så viktig? Vi utreder struntfrågor i det svenska samhället, men denna verkligt stora fråga skulle man alltså helt plötsligt lägga fram förslag om. Dessutom pågår utredningar rörande den svenska kreditmarknadens problem. Dem har man inte avvaktat utan kastat fram ett eget förslag i statsverks propositionen. För övrigt var statsverkspropositionens förslag ett helt annat än det vi diskuterar i dag. Det nya förslaget presenterades i en presskommuniké, vars innehåll man inte var beredd att remittera. Det var först på enträgen begäran från det näringsliv som direkt berördes av förslaget som man gick med på att remittera det. Behandlingen i bankoutskottet skall jag inte gå in på; redan när man började diskutera där var frågan såvitt jag förstår avgjord. Snabbheten är »bra», sade statsrådet Wickman till slut, om man bara är övertygad om att det är ett »bra» förslag. Ja, det säger den regering som i dag inte har en majoritet av valmanskåren bakom sig. Men näringslivet har inte ansett att det är ett »bra» förslag, och oppositionen tycker inte att det är ett »bra» förslag — hur skall man då kunna avgöra om förslaget är »bra» eller inte? Nej, sade statsrådet, om jag inte hörde fel, man ville från oppositionens sida redan från början inte acceptera förslaget. Man gör ned det därför att det i grunden är kontroversiellt. Men i den fortsatta argumenteringen talade statsrådet om betydelselösa »skenargument» som vi skulle ha framfört mot förslaget. Jag vill för säkerhets skull betona att om det är så att en mening rörande självfinansieringen är utesluten i citatet från propositionen i vår motion och detta leder till missförstånd, är uteslutningen inte medvetet gjord — det vill jag gärna försäkra statsrådet. Det finns tillräckligt mycket i propositionen att angripa utan att vi behöver syssla med citatförfalskning. Däremot tar jag inte åt mig kritiken för att inte ha läst vad som står i vår egen motion. Vad vi säger om AP-fonderna på det ena stället i motionen avser förslag som redan väckts vid årets riksdag. Det är alltså fråga om ett konstaterande. De nya förslag vi sedan fram lägger är en annan sak. Här föreligger alltså ingen motsättning. Vi har alltså läst det föregående ordentligt. Statens uppgift är, sade statsrådet, att garantera full sysselsättning. På den punkten föreligger fullständig enighet. Men vi skall inte glömma bort att det inte går att i längden garantera full sysselsättning, om vi inte har ett konkurrenskraftigt och effektivt näringsliv. Statsrådet gjorde gällande att det förelåg gynnsamma betingelser under efterkrigstiden i alla länder. Fråga utlandet! Det var inte på det sättet. Vårt gynnsamma utgångsläge berodde i stor utsträckning på att vi hade det bättre än andra. Våra = avsättningsförhållanden försämrades, då de andra länderna blev effektivare. Det som har hänt utgör ett bevis för att man på dagens marknad inte kan avskilja ett land från andra, att inte ett land i längden kan bevilja sig större förmåner än andra kan. Ekonomin i de enskilda staterna är i dag beroende av världsekonomin. Detta är man tvungen att ta hänsyn till. Statsrådet talade om »perverterade ingrepp» i konkurrensförhållandena och sade att det var någonting förkastligt. Visst är detta fallet. Vi menar att det nya bankinstitut som skall skapas kan befaras bli ett »perverterat ingrepp» i konkurrensförhållandena. Alla är ju överens om att det icke blir fri konkurrens — statsrådet Wickman har själv apostroferat det förhållandet och åberopat det som en fördel. Han hävdade att en förutsättning för att institutet skall kunna fungera är att det har en stark ställning gentemot det kreditväsende som enligt vad statsrådet gjorde gällande också saknar fri konkurrens. Så är inte fallet, men jag hinner inte gå in på den saken. Jag hade annars gärna velat bemöta statsrådet också på den punkten.

Herr talman! Statsrådet Wickman har mycket skickligt utvecklat de behov som motiverar inrättandet av en statlig investeringsbank. Jag skall ta upp några principiella frågor som skymtat i debatten. Om man skall välja mellan ett system där finanshuset Wallenberg och de övriga 15 familjerna genom olika kreditinstitut behärskar investeringsmarknaden, och ett annat system där staten genom en särskild bank har ett visst inflytande på detta område, så föredrar vi givetvis det senare. Det ger vissa möjligheter för allmänheten att via sitt inflytande på riksdag och regering påverka investeringarna. Enskilda bankens och de övriga storbankernas styrelserum är däremot avskärmade från folkligt inflytande. Det är alltså nonsens vad tidningen Aftonbladet påstår i dag, att vi skulle ha för avsikt att tillsammans med högern söka stjälpa investeringsbanken. Aftonbladet använder här lögnen som politiskt vapen, men det är en lögn som kan leva endast över voteringen. Men jag vill tillfoga att vi förbehåller oss självfallet rätten att ha kritiska synpunkter på hur banken skall arbeta. Dem har vi också framfört i vår motion. När de borgerliga partierna klagar över att det här upprättas ett statsmonopol, så är anklagelsen falsk, även om jag i och för sig inte skulle ha någonting emot att regering och riksdag bestämde investeringspolitiken. Men så väl blir det inte genom den nya banken. Denna kan emellertid, rätt skött, bidra till att bryta det monopol som de enskilda finansintressena nu har på avgörande områden. Det är förlusten av en monopolställning som storbankerna och Industriförbundet fruktar. Och därmed reduceras också de borgerliga partiernas förslag i denna fråga till försök att bevara de enskilda finansintressenas nuvarande maktställning. Det är vad det handlar om. alltså, om den skötes riktigt, bli ett steg i rätt riktning. Vår tillstyrkan av förslaget bygger på förutsättningen att banken användes som ett medel att bygga ut löntagarnas och samhällets inflytande i näringslivet. Den bör användas för att bryta de nuvarande maktförhållandena, där storfinansen spelar en dominerande roll inom kreditväsendet och industrin. Investeringsbanken måste ställas in i en allmän politik, som innebär en verklig långtidsoch utvecklingsplanering av den svenska ekonomin. Den kan bli av stor betydelse, om den utnyttjas för att främja en utveckling som bryter ramen för det kapitalistiska systemet genom att ge demokratisk planering av ekonomin, samhällsekonomisk produktivitet i stället för privatekonomisk som rättesnöre för produktionen samt domokratisk uppbyggnad av företagen.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 Men bankens allmänna betydelse liksom framför allt dess betydelse för löntagarna kommer i hög grad att reduceras, om den i stället underordnas kapitalistiska värderingar och principer, om den alltså bara blir ett underordnat komplement till den privata storfinansen. Det får inte bli så, att den nya investeringsbanken bara innebär att man lånar ut skattemedel till privatkapitalet utan att det blir något ökat inflytande för samhället och löntagarna över företagen — och till på köpet skattemedel som är uttagna genom en höjning av omsättningsskatten, varigenom de många små inkomsttagarna har pålagts ytterligare bördor. Inte heller får det bli så, att den nya investeringsbanken i praktiken blir en spärr för den stora uppgiften att med löntagarnas pengar i AP-fonderna som vapen gå ut i en strid för att kämpa ned den privata storfinansens inflytande inom näringslivet. Jag vill i detta sammanhang ytterligare understryka vad Landsorganisationen framhållit i ett remissyttrande om att en starkt intensifierad långtidsplanering är nödvändig för att en statlig bank på ett meningsfyllt och aktivt sätt skall kunna spela den roll som det framlagda förslaget förutsätter. Nu får vi en bank, men var har vi, statsrådet Wickman, den intensiva ekonomiska långtidsplanering som bl.a. Landsorganisationen har efterlyst?

Herr talman! Till en del kom statsrådets Wickmans anförande här att riktas mot både folkpartiet, högern och centerpartiet, och därför kommer en del av vad jag nu har att säga att i viss mån sammanfalla med vad herr Bohman och herr Ohlin redan har sagt. Statsrådet Wickman gav en exposé över den utveckling som han fann ha ägt rum här i landet — en naturligtvis mycket glädjande utveckling — och han talade om vem det var som hade tagit initiativ o. s. v. i skilda sammanhang. Jag kunde inte låta bli att notera två frågor. Beträffande lokaliseringspolitiken skulle ett närmare studium av riksdagshandlingarna ge anledning till en annan historieskrivning, och i fråga om miljöpolitiken är förhållandet enahanda. Men detta tycker jag inte är mycket att tvista om, utan vad man kan tala om är väl mera de resultat vi i dag har nått och vad vi vill göra framöver för att nå ännu bättre resultat. Sedan sade statsrådet att man eftersträvar samarbete, och vi vet att det är så i vissa fall. Men jag skulle vilja fråga: Kan statsrådet Wickman säga på vilken punkt man i den fråga, som vi diskuterar i dag, har eftersträvat samarbete och på vilket sätt man har eftersträvat det? Hinder finns inte, sades det, för att skapa liknande privata kreditbolag. Det är kanske riktigt, men hinder finns för dem att låna upp pengar från AP-fonderna, postsparbanken, riksförsäkringsverkets fonder 0. s. v., på samma villkor som det nya kreditinstitutet — och det är ju detta som är den springande punkten.

Det sägs ju att hastig gärning inte alltid är lycklig. Dess bättre är det så i den här världen, att begångna fel emellanåt kan rättas till. Så har skett även i denna proposition. Vid en jämförelse mellan promemoriorna och propositionen finner man i fråga om krediterna till småföretagsamheten en avgjord förbättring. Promemoriorna innehåller inte ett ord, såvitt jag vet, om dessa krediter till de mindre företagen. Men i propositionen är man väsentligt mera positiv, och det är ju bra att man tagit hänsyn till remissyttrandena. Om det var detta som statsrådet Wickman menade med samarbetsvilja, förstår jag att det finns åtminstone någon punkt att peka på härvidlag. Statsrådet Wickman sade att vi bedriver en politik som skall vara ägnad att göra kostnadsutvecklingen gynnsammare. Jag vill inte bestrida att man har börjat med det den allra senaste tiden, men hittills är nog resultaten i det avseendet tämligen blygsamma. Sedan uttryckte statsrådet Wickman förvåning över att oppositionen engagerade sig mera vid negativa punkter än vid de positiva. Ja, men det är ju så, att det som är bra säger man inte mer om än att man tycker att det är bra, att man accepterar det, och man går inte in på någon närmare argumentering. Men beträffande det som man tycker är felaktigt måste man ju försöka övertyga motparten om att det föreligger något fel, och då får man lov att bli väsentligt mera mångordig. Det är i varje fall anledningen till att jag har uppehållit mig längre vid vissa om man så vill negativa punkter än vid det som är positivt. Men jag har inte svävat på målet när jag sagt att vi är med på att en investeringsbank av denna typ inrättas, dock med modifikationer som vi preciserat. Och det är, tycker jag, tillräckligt mycket sagt i positiv riktning.

Herr talman! Det är klart att den exposé — ideologiskt färgad — som jag gav av vår inställning till marknadsekonomin inte gjorde anspråk på att vara en fullständig historieskrivning. Hade jag haft ambitionen att åstadkomma en sådan skulle jag naturligtvis ha tagit med professor Ohlins stora insatser för en aktiv konjunkturpolitik på 1930 talet. Men jag tror inte att det hade ändrat bilden av vare sig var socialdemokratin stått eller var folkpartiet stått under efterkrigstiden. Jag är ledsen att jag inte tog upp den fråga som professor Ohlin ställde till mig om bankinspektionen. Jag betraktar det — och det gör väl antagligen herr Ohlin också — som en relativt oväsentlig fråga i sammanhanget. Att vi har föreslagit att investeringsbanken inte skall stå under tillsyn av bankinspektionen har två orsaker.

Behovet av bankinspektion är ju betingat av strävan att se till att insättarna inte skall lida förluster, och att obligationsinnehavarnas säkerhet skyddas. I detta fall, med den höga andel eget kapital som investeringsbanken skall arbeta med, är det väl ingen som tror att vi för att skydda AP-fondens utlåning till banken har ett behov av bankinspektionens granskning. Så långt möjligt bör naturligtvis granskningen av denna bank bli offentlig. När jag säger »så långt möjligt» syftar jag självfallet på att det finns vissa naturliga affärshemligheter som inte kan röjas. Men i övrigt är det självklart att denna bank skall arbeta under så offentlig insyn som möjligt. Banken kommer inte att ha några speciellt konstiga garantier. Herr Ohlin var inne på detta i sitt första inlägg och kom tillbaka till det i replik. Det är ingen skillnad på denna banks aktiekapital och garantier och den form av aktiekapital och garantier som finns i AB Industrikredit. Det är precis samma sak, och här föreligger alltså inte något slags speciellt försäkringssystem. Det hela är mycket enkelt. Bankerna skulle, om de hade resurser och intresse för det, kunna satsa aktiekapital och bankgarantier i ett investeringsinstitut på precis samma sätt som de gjort i AB Industrikredit. Men det är en mycket stor skillnad på AB Industrikredit och investeringsbanken i fråga om upplåningsmultipeln, eftersom det egna kapitalet i investeringsbanken är en så mycket högre andel av omslutningen. Därmed kommer också ofrånkomligen avkastningen på det insatta kapitalet att bli lägre än vad den kan bli om man har ett mycket litet kapital i förhållande till omslutningen. Jag vill också klargöra, eftersom herr Hedlund tog upp saken, att när vi talar om affärsmässiga grunder för investeringsbanken innebär det att banken i sin utlåningsränta självfallet skall få täckning för sin egen upplåningskostnad och även ha en marginal. Jag kan försäkra herr Hedlund att vi inte kommer att ställa kraven på affärsmässighet beträffande denna institution så att den uppfyller affärsbankernas krav på affärsmässighet, nämligen att den får en marginal av två procentenheter. Jag tror att herr Hedlund delar min uppfattning att det är av värde att marginalerna blir mindre i denna bank än vad de är i affärsbankerna. Investeringsbanken kommer inte att ha några privilegier när det gäller att låna ur AP-fonden. Varje kreditaktiebolag som fyller lagens föreskrifter har rätt att låna ur AP-fonden, Det är inget speciellt för investeringsbanken. Jag har inte blivit på det klara med vad man menar med »konkurrens på lika villkor», när man inte nöjer sig med att jag deklarerar att om privata intressen vill ställa upp med samma insatser som staten, något de kan göra om de har vilja därtill, så uppstår konkurrens på lika villkor, och vi får pröva hur dessa institutioner ser ut. Men om med »på lika villkor» menas att staten gratis skall utan eget inflytande förse ett antal privata institutioner med statsgarantier och eventuellt med statligt aktiekapital, då menar man verkligen något helt annat med »konkurrens på lika villkor». Vad är en perverterad konkurrens, herr Bohman? Jag beklagar att inte herr Bohman i sitt inlägg hann komma in på en diskussion om konkurrensförhållandena på den svenska kreditmarknaden. Vad är perverterat i konkurrensen när en investeringsbank lämnar ett lån på kommersiella villkor till ett lånsökande svenskt företag, som sätter detta företag i stånd att konkurrera på allvar? Där kommer jag in på vad herr Bohman också poängterade, nämligen den internationella konkurrenssituation vi befinner oss i. Om utländska företag har denna möjlighet att i sina hemländer skapa kapital för investeringar, en möjlighet som vi i dag saknar och som vi vill skapa med denna statliga investeringsbank, då kan jag inte se att vi har perverterat konkurrensen utan vi har tvärtom återställt konkurrensvillkoren. Jag har väldigt svårt att förstå varför vi inte i detta land skall kunna göra vad man utan någon ideologisk betänklighet lugnt gör i länder med borgerliga regeringar. Herr Hermanssons långsiktiga planering och insättande av banken i ett långsiktigt perspektiv gav mig faktiskt lika litet som bidrag till diskussionen av behovet av denna bank och syftet med densamma som hans motion. Motionen inmehåller faktiskt ingenting annat än ett dogmatiskt upprepande av vissa teser, som innebär att man inte skall låta denna bank underordna sig privata kapitalistintressen.

Herr Hermansson ville höra om den av LO efterlysta intensiva ekonomiska långtidsplaneringen. Det är för närvarande inte tid att gå in på frågan om vår näringspolitiks uppläggning och planering. Jag är övertygad om att vi får tillfälle att göra det senare.

Herr talman! Det finns konkurrens på övriga områden av kreditmarknaden. Vi har statens kreditbank, postsparbanken, sparbanker etc. Om man nu vill skapa särskilda institutioner för den berörda delen av kreditmarknaden, varför då inte gå in för att skapa möjligheter till konkurrens på lika villkor? Den frågan kvarstår obesvarad. Jag kan inte finna att statsrådet Wickman givit något skäl till att man tydligt arbe tar för ett statligt monopol. I utskottsutlåtandet talar man om att det är bra med ett statligt företag, därför att detta skulle underlätta ett effektivt samspel mellan bankens verksamhet och övriga verksamhetsområden, där staten har styrande funktioner. Man antyder därmed nästan med en aning av hot att andra institutioner, som inte är statliga, ej skulle kunna påräkna ett lika gott samarbete med andra statliga styrande funktioner. Nej, det går inte att bestrida att regeringen här tar ställning för ett statsmonopol. Beträffande 1930-talet hinner jag inte säga någonting annat än att det 1934 var en skillnad på 1 miljon kronor mella de olika förslagen beträffande offentliga arbeten. En närmare undersökning av siffrorna från tidigare år ger samma intryck, nämligen att det är en mytbildning av stora mått som här äger rum och som herr Wickman också har fallit för. Men, herr talman, det har i alla fall framgått en bra sak av denna debatt, nämligen att det nu står klart att denna bank inte utgör någon patentmedicin som kan göra underbara saker. Det är också bra att det blir klart, att det hela är en begränsad men inte oviktig del av ett stort samlat program för utveckling och trygghet, vilket just är vad vi i folkpartiet och även centerpartiet — mittenpartierna har här en överensstämmande hållning — arbetat för. Jag betonar att grunden därmed torde vara undanryckt för det slag av propaganda som började i januari genom statsministern och som sedan har fortsatt ute i landet under flera månader. Sedan vill jag också säga att det är en värdefull sak att statsrådet Wickman har konstaterat att det icke skall vara några privilegier i AP-fonderna för den nu i ifrågasatta banken. Det är mycket som är oklart och det är åtskilligt som är otillfredsställande, men här är i alla fall vissa framsteg att notera med tillfredsställelse.

Herr talman! Herr Wickman anförde klagomål över att jag i en replik på sex minuter inte kunde framlägga alla mina synpunkter på den svenska ekonomins utveckling. Han får ursäkta att det behövs något längre tid för att göra det. Jag var dogmatisk i min ståndpunkt till investeringsbanken, ansåg herr Wickman. Ja, vad är dogmatism i detta sammanhang? Herr Wickman förklarade sig vara principiell anhängare till pragmatism i politiken. Det är också en ganska dogmatisk inställning. Jag tror inte att de som är anhängare av det borgerliga samhället och dess sätt att fungera är mindre dogmatiska än de som vill förvandla samhället och skapa en ordning som bygger på socialistiska principer. Det handlar om olika teorier, olika principer som bryts mot varandra; jag tror inte att den ena är mer dogmatisk än den andra — det skulle i så fall vara den som menar att det nuvarande samhället måste bestå oförändrat och att man inte får förvandla det. Herr Wickman sade också att det var en ovanligt tom och intetsägande rekommendation när jag påpekade att investeringsbanken självfallet inte får underordnas de privata intressena. Jag må säga att jag är förvånad över denna deklaration, Har herr Wickman icke upptäckt den problematik som ligger i brytningen mellan det privatekonomiska sättet att beräkna räntabilitet och det samhällsekonomiska sättet att räkna ut vad som är räntabelt och nyttigt för samhällets utveckling? Jag ber att få återkomma närmare till den frågan i mitt huvudanförande.
Herr talman! Herr Ohlin gjorde en sammanfattning av dagens diskussion. Det är sällan lätt att veta var man har herr Ohlin.

Nej, herr Ohlin, vi har aldrig velat inbilla oss själva eller någon annan att inrättandet av en <investeringsbank skulle lösa alla de problem i vår ekonomi, vilka vi nu finner besvärande och i behov av en lösning. Det är ett led och ett viktigt led i dessa strävanden och den metod som vi valt visar, herr Hermansson, på en odogmatisk vilja att komma till rätta med problemen. Jag tror att denna bank förmodligen på litet sikt kommer att bli avideologiserad.

Herr talman! Efter gårdagens debatt kan jag fatta mig mycket kort. Jag gör det också därför att andra företrädare för vårt parti, de av den socialdemokratiska gruppens ledamöter som i utskotten har behandlat denna fråga, närmare kommer att granska de borgerliga förslagen. Jag skall här inskränka mig. till att ta upp två borgerliga beskyllningar mot socialdemokratin, nämligen vänstervridningen — i negativ bemärkelse — och hastverksmyten. De frågorna togs upp i går, men jag vill nu gärna kommentera dem något ytterligare. | Den som har följt debatten om den näringspolitiska investeringsbanken kan inte ha undgått att märka alla försök som från borgerligt håll gjorts att skapa som man uppenbarligen tror — gångbara propagandamyter. Man gör gällande, och det gjorde man också i gårdagens debatt, att förslaget om investeringsbank är en socialdemokratisk eftergift till kommunisterna och de vänstergrupper som önskar en vittgående socialisering. Man utmålar ett socialdemokratiskt parti som i skräckslagenhetens tecken lagt fram detta förslag för att tillmötesgå kommunisterna. Det är inte bara folkpartiet som fört sådant tal och sett vänstervridningsspöken. Även i högerpartiet har man »sett i syne». I högerpressen har man talat om att den statliga kreditbanken skulle vara inledningen till en gigantisk so cialiseringsprocess i svenskt näringsliv, och litet varstans har man då anat ett kommunistiskt finger bakom förslaget. För att göra påståendet trovärdigt har man gjort gällande att vi blivit skrämda av kommunisternas framgångar i höstvalet. Jag vill här inskjuta att de framgångarna i själva verket inte var särskilt imponerande. Man har menat att vi genom bankförslaget har gjort ett försök att vinna tillbaka sympatisörer som gått förlorade åt vänster. Detta tal om eftergifter åt kommunisterna är ett gammalt propagandanummer som nu har dammats av och framförts ganska flitigt. Men nog är det att underskalta väljarna att föra fram den sortens skrämselpropaganda. Talet om att vi efter höstvalet skulle vara benägna att rätta vår politik efter hur kommunisterna tycker och tänker är inte bara naivt utan har också, som denna fråga har kommit att utveckla sig, sina logiska brister. Om vi nu skulle ta höstens valutgång som rättesnöre för den politiska kurs som är vår, skulle det inte innebära att kommunisterna skulle vara riktningsgivande. Då skulle det ligga närmast till hands att vi skulle föra en högerinspirerad politik. Men det har vi inte gjort och det tänker vi inte heller göra, utan vi tänker fortsätta med en socialdemokratisk politik, och det gör vi bäst själva — där behöver vi ingen hjälp av någon annan. Men om man nu skall tala om vänstervridning, så måste den ha drabbat även mittenpartierna, som ju nu i princip godtar inrättandet av en statlig investeringsbank. Herr Hermansson har alltså inte bara haft inflytnde på socialdemokraterna, utan nu har centerpartiet och folkpartiet också blivit skräckslagna och ställt sig bakom investeringsbanken — ty det gör man ju. Annars måste det väl vara så att mittenpartierna anser att investeringsbanken innebär en åtgärd som är erforderlig och riktig, och gör man det faller ju hela deras reso nemang om eftergifter åt kommunisterna. Sanningen är alltså den, herr talman, att vi formar vår politik utan snegling åt vare sig vänster eller höger. Vill kommunisterna stödja våra reformer är det dem obetaget, precis som det är mittenpartierna obetaget att stödja våra förslag. Är detta förslag då ett uttryck för socialisering? Ja, varför kan man inte kalla det socialisering? Detta är inte något fult och farligt ord. Det är ju löjeväckande att i 1960-talets Sverige tro att man kan skrämma en opinion med att måla socialiseringsspöken. Jag har här i min hand ett citat ur tidskriften Ansvar — Fackligt forum för högre tjänstemän inom industrin, nr 1 1967.

Det gäller såväl i detta land som utomlands...» Jag tycker, herr talman, att det är ett alltigenom nyktert och förnuftigt resonemang. Den andra frågan som jag ville kommentera är den s.k. hastverksmyten. Det har ju varit ett mycket flitigt tema i denna debatt, att förslaget om investeringsbank har snickrats ibop i all hast. Även bakom det påståendet ligger att man beskyller oss för ett desperat försök att återvinna något av vad som gick förlorat vid höstens val. Men tanken på ett vidgat statligt engagemang i näringspolitiken är ju inte ny, och inte heller frågan om att finna nya former för att påverka de kapitalströmmar som går till investeringarna. I själva verket har ju dessa frågor under en följd av år diskuterats intensivt inom arbetarrörelsen. Jag kan nämna ett par exempel. I Landsorganisationens strukturutredning Samordnad näringspolitik behandlas självfinansieringens fördelar och risker, kapitalförsörjningens problem, AP-fondernas placeringsregler m.m.

Med det sagda har jag velat belysa att denna fråga inte aktualiserats helt hastigt i skräckens tecken utan att den diskuterats under en följd av år. Att förslag till åtgärder framlagts först nu anser vi inom den socialdemokratiska gruppen vara helt i sin ordning. Regeringen kan inte beskyllas för att ha handlat för snabbt. Det var hög tid att förslaget presenterades, ty åtgärdernas effekt blir ju märkbar först efter något eller några år. Jag skulle också kunna åberopa offentliga utredningar där denna fråga har behandlats — exempelvis långtidsutredningen — men jag skall inte göra det. I många andra länder har man ju kreditformer och institutioner genom vilka staten lämnar sin aktiva medverkan till näringslivets effektivisering och utveckling, och de utländska förebilderna har självfallet i viss mån varit impulsgivande vid det föreliggande förslagets utformning. Herr talman! Jag har här kortfattat velat belysa att det ingalunda saknas underlag för det förslag som regeringen har lagt fram och som den socialdemokratiska gruppen helt står bakom. Försöket att skapa en propagandamyt kring handläggningen av bankförslaget är alltså illa underbyggt, och det framgick alldeles tydligt av statsrådet Wickmans anförande i går. Försöket stämmer ju också illa överens med mittenpartiernas motioner, där man kommit fram till att det krävs omedelbara åtgärder för att säkra företagens behov av långfristiga krediter. Skillnaden mellan oss socialdemokrater och <mittenpartiernas ledamöter — och den är avgörande — är att vi för vår del inte ansett oss kunna sitta med armarna i kors och vänta på att någon osynlig hand skulle ställa allt till rätta. Men det har tydligen oppositionen varit beredd att göra, ty några initiativ från det hållet för att säkra tillgången på långfristiga riskbärande krediter har inte synts till, om man undantar de motioner som inspirerats av regeringsförslaget. Vi minns mycket väl de reaktioner, den förvirring och den surhet som man gav uttryck åt, när statsverkspropositionen avlämnades, i stället för att fram lägga konstruktiva alternativ. Högern hämtade sig fortast och sade ståndaktigt nej till förslaget, men inom folkpartiet hade man stora svårigheter innan man till sist tog position. Centerpartiet accepterade ju rätt snart förslagets grundläggande principer — och att döma av uttalanden som centerpartiets partisekreterare gjort, så lär det inte dröja länge innan man där är beredd att tillskriva sig äran för bankens tillblivelse. Låt mig sluta mitt lilla inlägg med att citera vad centerpartiets sekreterare sagt. I senaste numret av Politisk tidskrift skriver han bl.a.: »Situationen är ju den, att den borgerliga oppositionen sedan länge krävt åtgärder för bättre investeringsmöjligheter för näringslivet — för ökad trygghet och säkrad sysselsättning.» Vidare skriver han: »Nu har alltså regeringen och socialdemokraterna fått kapitulera för oppositionskravet.» Nu tycker jag att man bör bestämma sig inom den borgerliga oppositionen. Är det kommunisterna som tvingat fram investeringsbanken eller är det den borgerliga oppositionen? Vi som sysslat med denna fråga vet att förslaget kommer från socialdemokraterna.

Herr talman! Herr Bengtsson i Varberg avvisade här mycket energiskt att förslaget om en statlig investeringsbank skulle vara ett uttryck för en vänstervridning. Det var heller inte uttryck för någon vridning åt höger, framhåller han. Vad återstår då egentligen? Det skulle väl vara att socialdemokratisk politik alltmer rör sig i centerpolitikens farvatten. Det är också ett intryck man får i vissa andra sammanhang. Man kan nu — som regeringspartiets representanter gjort här i debatten och vilket jag vill instämma i — säga att de borgerliga tar ställning på ett mycket dogmatiskt sätt i denna fråga. Men därmed är naturligtvis inte det avgörande sagt. Vad som kännetecknar de borgerligas inställning är att de slår vakt om privata maktintressen i svensk ekonomi. I alla länder, vare sig de har borgerlig eller socialdemokratisk regering, ökar statens inflytande. Investeringsbanker av den typ det här är fråga om är ingen nyhet i världshistorien — sådana finns i en rad länder. Den enkla orsaken är ju, som vi alla känner till, att för den moderna produktionsapparatens utveckling krävs ökade ingripanden från statens sida. Detta kräver alla de nya problem som ställs. Men exempelvis högerpartiet vill hindra denna anpassning till verkligheten och dess behov. Detta är ingen modern högerpolitik. Det är en mycket gammaldags sådan som agerar. I den borgerliga agitationen har det sagts att skapandet av den statliga investeringsbanken innebär socialism. Det är tydligt att man på det hållet inte alls vet vad socialism är, och den politiska strid man bedriver grundar sig sålunda till viss del på dåliga kunskaper. Av staten och kommunerna ägda företag, såsom järnvägar och bekvämlighetsinrättningar, är naturligtvis i och för sig inte socialism. Detta påpekade redan den gamle reformisten Kautsky, och det torde vara sant. Skall man teoretiskt beteckna den statliga investeringsbanken kommer den i stället att bli ett inslag i den statsmonopolistiska kapitalism vi tills vidare har här i landet. Förstatligande och skapandet av nya statliga företag kan ändå vara framsteg, men de bör inte förväxlas med socialism. Som vi framhållit i vår motion och som jag underströk redan i ett tidigare anförande i debatten ställer vi oss positiva till skapandet av en statlig investeringsbank. Vi krävde en sådan bank på vår rikskonferens förra våren. Avgörande för dennas verkan blir det sätt på vilket den kommer att fungera. Det är dessa helt grundläggande problem som statsrådet Wickman i går avfärdade med att de framförda synpunkterna och problemställningarna är dogmatiska. En sådan inställning gör emellertid inte dessa reella problem mindre brännande. Man kan naturligtvis kalla det en »praktisk, pragmatisk politik» om man anpassar sig till rådande maktförhållanden. Men jag hoppas verkligen att detta inte skall vara innebörden i den formel som statsrådet Wickman myntade. Hans lovsång till den nuvarande blandekonomin och hans försäkran att samarbetet mellan statsmakterna och makthavarna inom det privata näringslivet av regeringen betraktades, inte som någonting påtvingat utan som en viktig tillgång, gav emellertid onda aningar. Det finns en rad grundläggande långsiktiga uppgifter som måste lösas under det närmaste årtiondet i vårt samhälle. De snabba förändringarna i teknisk och ekonomisk organisation, liksom även i marknadsförhållanden och efterfrågans sammansättning, ökar kravet på rörlighet hos produktionsfaktorerna. Av både praktiska och politisk-sociala skäl kan dessa strukturförändringar inte bara lämnas åt en gammaldags marknadshushållning, d. v. s. åt slumpen. De kräver medvetna insatser, styrning och planering. Statsrådet Wickman prisade här i debatten marknadsekonomin som en fin uppfinning utan att på något sätt diskutera vilka intressen som skall bestämma inom en sådan ekonomi och inom vilken allmän samhällsekonomisk ram som den skall fungera. Men dessa frågor är ju de helt avgörande. Enligt den filosofi som för närvarande ligger bakom den socialdemokratiska politiken skall de privata kapitalintressena i princip bestämma över näringslivet och dess lokalisering. Denna bestämmanderätt skall kringskäras endast av mycket allmänna konjunkturoch finanspolitiska åtgärder. Utifrån det mönster som då uppstår skall stat och kommuner planera sin verksamhet. Denna skall alltså följa upp de tendenser som det privata näringslivets handlande ger upphov till. Det privata kapitalet skall vara den vägledande faktorn, och samhällsplaneringen skall inriktas på att garantera kapitalismens frihet och praktiska funktionsduglighet. Det viktiga är, säger man, att näringslivet är effektivt, och det spelar egentligen ingen roll vem som äger det. Statsråden Sträng och Lange har många gånger utvecklat denna liberala ekonomiska syn till herr Ohlins förnöjelse. Det förvånande är att statsrådet Wickman, som skulle representera en något modernare skola, här verkar att fortsätta i samma spår. Ett helt förbluffande uttalande gjordes i går om den statliga investeringsbankens samarbete med de andra bankerna. Samråd skulle ske mellan investeringsbanken och de privata affärsbankerna om kundernas kreditbehov. Direktören för den nya banken, vem det nu blir, skall alltså sätta sig tillsammans med herrar Wallenberg och Thunholm och diskutera om lån skall ges för en viss utbyggnad. Samarbetet mellan stat och storfinans blir institutionaliserat på ännu ett fält. I den ideologi jag försökt skildra och som ligger bakom regeringens handlande förutsätter man att tillämpning av den s.k. lönsamhetsprincipen leder till den mest rationella lokaliseringen av näringslivet och den lämpligaste fördelningen av investeringarna. I verkligheten är detta en förenkling av hela problemet om kostnader och lönsamhet som innebär en allvarlig felsyn. Den kapitalistiska ekonomin kalkylerar med produktivitet och lönsamhet på ett begränsat och därför felaktigt sätt. Värdet av en kapitalinsats bedöms med ledning av dess följder för det isolerade företagets eller projektets ekonomiska utfall. Många investeringar är inte lönsamma enligt sådana kalkylmetoder. Men de är likväl produktivitetsoch lönsamhetsskapande i kanske högre grad än de kalkylmässigt lönsamma investeringarna. De har också sin givna del i det resultat som de senare ytligt sett framkallar i kalkylerna. Det klassiska exemplet är investeringarna i utbildning. Undersökningar i flera länder visar att effekten av ett givet investeringsbelopp på den samhällsekonomiska produktiviteten kan vara 3—4 gånger större om det placeras i utbildning än om det placeras i fast kapital. De lönsamhetsskapande investeringarna måste därför spela en stor och växande roll i en expansiv ekonomi. Till följd av en rad omständigheter står den privata sektorn alltid i motsättning till den samhälleliga. Det gäller det naturliga intresset att hindra konkurrens om investeringsutrymmet, som också ligger bakom samtliga de borgerliga partiernas motioner i denna fråga. Det gäller också den ideologiska och propagandistiska attityd som man på det hållet i allmänhet har till samhällssektorn. Redan av dessa skäl måste en statlig kreditgivning, som vill öka produktiviteten, ske efter värderingar som är helt självständiga gentemot de privatkapitalistiska. Det finns därigenom särskild grund att motsätta sig privatkapitalistisk representation i investeringsbankens styrelse. Konflikten mellan samhällets och privatkapitalets synpunkter skall inte föras in redan från början i själva de statliga beslutsorganen, om detta kan undvikas, vilket är möjligt när det gäller investeringsbanken. En statlig kreditgivning, som väsentligen bara följer upp och understöder det privata näringslivet och dess subjektiva tendenser, får flera följder som är ogynnsamma ur samhällsekonomisk synpunkt. Man binder kreditgivningen till vad som av näringslivet anses vara en rationell företagsstruktur. Men härom kan ju forskarna inom t.ex. kärnfysik och cybernetik ha helt andra bedömningar på sikt än beslutsfattarna för det privata kapitalet, som ofta är både överåriga och mycket konventionella. Man tenderar i stödet till utvecklingsarbetet att gynna målforskning framför grundforskning. Man stöder den strukturomvandling som av det privata näringslivets nuvarande ledare bedömes som önskvärd. Man jämför inte vad olika alternativ i fråga om strukturomvandlingens typ och grad betyder för de följdkostnader som genomförandet framkallar. Det handlar om omflyttningskostnader, nya samhällsinvesteringar på inflyttningsorterna, sociala kostnader i utglesningsbygder o. s. Vv. Detta är följdkostnader som belastar samhället i flera årtionden medan processen pågår. Man får på det sättet inte heller någon garanti för att den effektiva struktur, som eventuellt framkallas hos det privata näringslivet med hjälp av statliga medel, är förenlig med en effektiv struktur hos de samhälleligt ägda produktionsoch serviceenheterna. Saknar man grepp över omfång och takt hos de privata investeringarna, löper man risken att den statliga kreditgivningen måste användas som konjunkturpolitisk buffert, vilket stör alla långsiktiga och planmässiga investeringsprogram. Om man inte har grepp över och en klar uppfattning om syftet med näringslivets investeringsplaner tvingas man ge näringslivet stora krediter på vaga och allmänna villkor i stället för att kunna precisera och gradera ändamålen. Och jag måste ställa frågan: Hur skall kreditanvändningen kunna kontrolleras utan väsentligt vidgad insyn i företagen? Även om staten fördelar och skapar kreditmedlen är det likväl näringslivet som disponerar dem. Normalt brukar ju privata kreditinstitut gardera sig genom inflytande i företagsstyrelser o. d. Vill socialdemokratin gå med på krav om representation i styrelserna för investeringsbankens räkning? Det är också en självklar föreningspraxis att kollektiva uttaxeringar för gemensamma ändamål förutsätter lika inflytande för alla som blir föremål för uttaxering. Nu skapas en kreditbas genom tvångssparande, genom beskattning — skall då de från vilka beloppen väsentligen uttaxerats förbli lika maktlösa inom de företag som tillgodogör sig dessa medel? För att sammanfatta är alltså vår ståndpunkt: inga privatkapitalistiska representanter i investeringsbankens styrelse; inflytande för samhället och löntagarna över de företag som får låna pengar; bankens infogande i en långsiktig ekonomisk plan; dess användning för att börja bryta storfinansens välde i vårt land. Jag har alltså anfört dessa kritiska synpunkter på regeringens proposition till vissa delar inte därför att jag är motståndare till en statlig investeringsbank, utan därför att jag är anhängare av den. Men därför vill jag också att den skall få förutsättningar att arbeta så effektivt som möjligt. Den kapitalistiska organisationen av näringslivet försvårar alltmer lösningen av de problem som uppstår i det högt industrialiserade samhället. En bättre samhällsplanering är nödvändig, men det förutsätter att man bryter med den nuvarande filosofin i regeringskretsar och går över till en mera modern syn som utgår från löntagarnas och samhällets intressen och fullföljer dessa i strid med det privata kapitalets maktställning. Investeringsbanken bör, som jag framhållit i debatten, ställas in i en långsiktig samhällsplanering. För att befordra detta bör den nya investeringsbanken arbeta efter delvis andra regler än dem som föreslås i propositionen och av utskottet. Herr talman!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

Herr talman! Propositionen om inrättande av ett statligt kreditinstitut, benämnt Sveriges investeringsbank AB, har behandlats dels av bankoutskottet, dels beträffande medelsanvisningen, av statsutskottet och där i dess femte avdelning i främsta hand. Redan i statsverkspropositionen signalerades avsättning till en näringspolitisk fond med ett investeringsanslag för det kommande budgetåret på 500 miljoner kronor. Denna föravisering utbyggdes i proposition nr 56 till förslag om en statlig investeringsbank. Departementspromemoriorna i ärendet hade under tiden sänts ut på snabbremiss, varvid den stora majoriteten av remissinstanserna underkände utredningsmaterialet. Tillåt mig göra ett par utdrag ur remissyttrandena! Svensk industriförening säger sålunda: »Den tillämnade investeringsbanken torde om den förverkligas utgöra det mest genomgripande statliga ingreppet i det svenska näringslivet hittills. Det synes föreningen mot denna bakgrund vara en häpnadsväckande nonchalans mot näringslivet, att detta för bedömningen av ett så långtgående ingrepp endast erhåller två ofullständiga och tydligen i största hast hopkomna promemorior och dessutom en remisstid på bara 14 dagar. Det finns starka skäl för en kraftig reaktion mot ett dylikt beteende.» Svensk industriförening framhåller ytterligare: »Föreningen motsätter sig inrättandet av investeringsbanken även av det skälet att banken uppenbarligen icke är avsedd för de mindre och medelstora företagen. Detta framgår tydligast av promemoria 2, där det sägs, att "beviljade krediter kommer att släpa efter redan av det skälet, att de avser stora investeringsprojekt, vilkas realiserande tar flera år i anspråk”.

Det vore skäl att anföra åtskilligt annat från remisserna, men jag skall nöja mig med det sagda. Vad gäller oppositionens ställningstagande i frågan så har högern valt att principiellt säga nej till banken, Vi i mittenpartierna har vidhållit vår tidigare ståndpunkt att AP-fondernas medel behövs för att trygga tillräckligt kapital för investeringar i bostäder, i byggnader för statliga och kommunala ändamål och i näringslivet. I våra pårtimotioner har vi emellertid klart sagt nej till att ett statligt monopol på längre sikt tar hand om utlåningen av AP-pengar på denna del av kreditmarknaden. Att regeringen före slår ett sådant system är väl helt i linje med = socialiseringsprincipen. Andra kammarens socialdemokratiske gruppledare, herr Bengtsson i Varberg, var nyss i sitt anförande utomordentligt ärlig på denna punkt när han sade: »Varför kan man inte kalla det socialisering?» I realiteten begär regeringen närmast fullmakt in blanco för ett viktigt beslut om en permanent ordning på kreditmarknaden. Vår kritik gäller främst den av regeringen föreslagna monopolställningen på en viktig del av kreditmarknaden, inriktad i synnerhet på näringslivets långfristiga investeringar. En sådan monopolställning medför enligt vår mening risker för misstag och felinvesteringar samt för politisk dirigering. De akuta näringslivsproblem, som framträtt och som till väsentlig del har sin grund i den hittills förda skattepolitiken och den ekonomiska politiken, har medfört nedläggningar av företag och inskränkningar i driften — även vid företag med relativt goda utvecklingsmöjligheter. Vi vill för vår del medverka till hjälp åt sådana företag genom anlitande av medel från AP-fonder. Detta kan ske via en investeringsbank — dock enligt vår mening bättre med en bank av annan typ än den Wickmanska. En parlamentarisk utredning bör snarast bringa klarhet i förutsättningarna för att låta bankerna i viss utsträckning ta hand om den långsiktiga långivningen och även bringa klarhet i möjligheterna för inrättandet av en specialbank i konkurrens med den statliga banken eller ombildning av statsbanken till ett bolag, delat mellan staten och affärsbankerna. Den av oss föreslagna investeringsbanken bör tillföras ett statligt kapital av 470 miljoner kronor och därutöver ges upplåningsrätt. De mindre och medelstora företagen spelar, som tidigare sagts, en betydelsefull roll i Sveriges näringsliv. Det förhåller sig faktiskt så att den övervä gande delen av företagen är små och medelstora. Endast 1200 industriföretag av 30000 har över 100 anställda, och av dessa har bara 240 mer än 500 anställda. Även i fråga om sysselsättningen och produktionen har de mindre och medelstora industriföretagen övertaget, eftersom storindustrin representerar endast 30 procent av sysselsättningen och 35 procent av den totala produktionen. Detta är emellertid förhållanden, som med den nuvarande snabba tekniska utvecklingen i fortsättningen inte kan förbli oförändrade. De mindre och medelstora industriföretagen måste få möjligheter att följa med i utvecklingen, om man inte vill försöka radera ut dem, vilket torde vara en rent orimlig tanke med hänsyn till den stora samhällsekonomiska roll som de spelar och kommer att spela fortsättningsvis. Dessa små och medelstora företag har särskilda svårigheter med kreditförsörjningen. Det är angeläget att detta beaktas i investeringsbankens verksamhet. Vi förordar vidare att staten, utöver regeringens förslag i statsverkspropositionen, tillskjuter 30 miljoner kronor till utökning av de speciella lånemöjligheterna för de mindre företagen, varav 24 miljoner kronor till hantverksoch industrilånefonden, 4 miljoner till AB Industrikredit och 2 miljoner kronor till AB Företagskredit såsom investeringsanslag. Det är angeläget att en större del av AP-medlen får slussas ut till näringslivets investeringar genom såväl redan existerande kreditinstitut som nya sådana. Herr talman! Med stöd av de synpunkter jag anfört och som även tidigare framkommit i debatten, ber jag att få yrka bifall till de reservationer 1 statsutskottets utlåtande nr 111, där mitt namn förekommer. Beträffande bankoutskottets utlåtande nr 33 kommer jag att stödja mittenpartireservationerna.